Herr talman! Olof Palme försökte i sitt tal i dag antyda att den nuvarande oppositionen i valrörelsen gav en sann och framsynt bild av våra ekonomiska problem. Det är icke sant. Omedelbart efter valet, när den nya regeringen tillträdde, sade Olof Palme själv att vi gick till ett ”dukat bord” och bara hade att ta för oss. Jag har tittat litet på vad som sades under själva valrörelsen om den ekonomiska framtiden. Kjell-Olof Feldt sade, att nu kan ”vi rikta in den ekonomiska politiken för 12-18 månader framåt mot att vi går in i en högkonjunktur som kan bli relativt stark”. Gunnar Sträng sade: ”Den högkonjunktur vi nu börjar få kommer att vara till 1978, möjligen 1979, men sedan har vi att se fram mot en ny lågkonjunktur.” Olof Palme hade ett valmöte i Bohuslän. Då hade han sett att antalet tankbåtar som brukar ligga ankrade i bukten vid Uddevalla inte längre var lika stort. ”Bättre tider är på väg, tankbåtarna får göra tjänst igen.” Det var den bild som den dåvarande regeringen gav av vår ekonomi. Ni gav en glittrande men falsk bild av Sveriges läge. Vi fick ta itu med svårigheterna. Det är sanningen. Jag tog i mitt anförande upp två helt avgörande frågor som vi som politiker i dag måste ta ställning till. Den första är: Hur skall vi stärka konkurrenskraften för de svenska företagen så att vi kan konkurrera på utlandet och konkurrera med importen? Den andra frågan är: Vilken avvägning skall vi göra mellan olika, angelägna anspråk, när samhällsekonomin befinner sig i ett kärvt läge? I Olof Palmes anförande och replik fanns inte mycket till svar på någon av dessa båda avgörande frågor. Vi vet att när det gäller konkurrenskraften har oppositionen motsatt sig alla förslag och beslut från regeringen som har siktat till att göra det lättare att sälja svenska varor till rimliga priser. Ni har sagt nej till devalveringen. Ni har sagt nej till att vi skulle lämna bindningen vid D-marken. Ni har sagt nej till halveringen av den allmänna arbetsgivaravgiften. Ni har sagt nej till lägre marginalskatter och inflationsskydd. Summan av alla dessa nej och av era krav på höjda avgifter på arbetskraften blir ett kostnadsläge för den svenska industrin som med ungefär 20 96 överstiger vad det är i dag. Det här måste leda till att svenska företag skulle få ännu svårare att sälja på export och konkurrera med import. Hundratals företag skulle riskera att slås ut, tusentals anställda skulle riskera arbetslöshet som en följd av sådan politik. Naturligtvis inte för att ni vill det — er värdering av den fulla sysselsättningen är utomordentligt stark — utan därför att er politik i praktiken skulle driva upp kostnaderna så mycket att detta skulle bli följden. När det gäller fördelningspolitiken vet vi att oppositionen i långa stycken står bakom regeringens värderingar och handlande. Ni stöder våra arbetsmarknadspolitiska satsningar. Ni ställer upp bakom programmet om 100 000 nya daghemsplatser på fem år — här finns det en utomordentligt bred värdegemenskap i den svenska riksdagen. Ni delar värderingen att vården skall byggas ut, framför allt för de äldre. Den breda enigheten mellan regering och opposition om dessa satsningar är värdefull. Men erkänn då öppet att också socialdemokraternas politik leder till att det nu inte finns utrymme för att dessutom avsevärt höja standarden för de aktivt yrkesverksamma! Ni har inga dolda pengar att ta fram och dela ut. Om vi skall klara sysselsättningen, om vi skall klara de grupper som har det svårast, måste de många yrkesverksamma i dag i solidaritetens namn ta en viss reallönesänkning. Det är nödvändigt om vi skall klara sysselsättningen, om vi skall klara de mest utsatta grupperna. På sikt avgörande för hela svenska folket är att vi får fart på ekonomin och att våra företag kan konkurrera framgångsrikt, att vi får underlag för investeringar och ökad produktion. Det åstadkommer vi inte genom oppositionens kombination av höjda kostnader och hurtfriska tillrop. Visst är det viktigt, Olof Palme, att mana till optimism och framtidstro. Men en optimism som vilar på illusioner är lika farlig som tron att framstegens tid skulle vara förbi. Det första och viktigaste måste vara att med konkreta åtgärder stärka företagens möjligheter att sälja sina varor här hemma och på världsmarknaden. Det är syftet med regeringens ekonomiska politik. På den grunden kan vi bygga en framtidstro som har underlag i verkligheten och inte bara i retoriken. När jag lyssnar på oppositionsledaren i dag har jag en känsla av att man vill allting samtidigt, att man inte förstår de svåra avvägningar som vi står inför. Man säger ja till en växande statlig och kommunal sektor, därför att det är så viktiga uppgifter som vi där måste klara: sysselsättning, äldrevård, barnomsorg och sjukvård. Man säger i stort sett ja till industrisatsningarna, och man säger ja till arbetsmarknadspolitiken. Samtidigt kritiserar man att det inte blir mer över till privat konsumtion för vanliga inkomsttagare. Sedan säger man nej till underskotten i bytesbalansen. Och man är kritisk mot de stora budgetunderskotten. Men om allt detta skall gå ihop fordras ju någon typ av åtgärder, och Olof Palme har haft mycket svårt att klämma fram med vad han egentligen avser. Är det en hårdare åtstramning just nu som oppositionen förordar? Det skulle i så fall gå ut över både den offentliga konsumtionen —- alltså det som vi är överens om att göra i stat och kommun och som är viktigt — och den privata konsumtionen, som Olof Palme nu tycks vilja öka. Om det är en hårdare åtstramning just nu som oppositionen föreslår, antar jag att det är med hjälp av höjda arbetsgivaravgifter som ni vill åstadkomma den. Kläm i så fall fram med det, så får vi diskutera det! Det skulle direkt slå på sysselsättningen, eftersom arbetsgivaravgiften inte är någonting annat än en skatt på sysselsättningen. En höjning av arbetsgivaravgiften skulle alltså i ett svårt sysselsättningsläge riskera att öka arbetslösheten. I sitt tal i dag beskriver Olof Palme regeringen och den politik som vi försökt redovisa här och som jag anser är en medveten solidaritetspolitik. Han kallar regeringen för ”en isolerad och högerinriktad regering”, och han antyder att ”de självläkande krafterna” är vad vi egentligen litar på. Det har direkt sagts i många agitationstal utanför detta hus, och det har antytts i Olof Palmes tal i dag. Men sanningen är att ingen svensk regering någonsin tidigare mer målmedvetet har satsat så stora resurser för sysselsättningen som den nuvarande regeringen. Devalveringen syftar till att underlätta exporten, halveringen av arbetsgivaravgiften likaså. Vi har öppnat en debatt om kostnadsläget, som direkt syftar till att klara våra problem för framtiden. ”Självläkande krafter”! Industrisatsningarna under det senaste året har varit större än industrisatsningarna något tidigare år i svensk historia. Satsningar har skett på stålindustrin, varven, teko och flera andra branscher för att hindra en omfattande förstöring av goda företag, för att skydda sysselsättningen och för att lägga grund för exporten längre fram. Och sedan — det är det värsta — säger Olof Palme att regeringen möter löntagarna med ”destruktiva attacker”, när vi i dag för en arbetsmarknadspolitik mer ambitiös än någonsin tidigare för att klara människornas sysselsättning. Mellan 150 000 och 200 000 människor har varje månad sina jobb garanterade antingen genom arbetsmarknadspolitik eller genom utbildning tack vare samma politik. Alltså: Ingen svensk regering har någonsin satsat så hårt som den nuvarande för att klara sysselsättningen. Hur kan man kalla våra insatser för ”destruktiva attacker mot löntagarna”?

Herr talman! Nu har herrarna skällt och kastat invektiv i en halvtimme. Nu har jag sex minuter på mig, och sedan skall de skälla i en halvtimme till. Det är alltså debattreglerna. Skillnaden är den att på min tid stod jag här ensam och debatterade med er tre — eller fyra. Men litet hinner jag! Först devalveringen. Det var så här. Fälldin sade att regeringen hade fattat ett oåterkalleligt beslut om devalvering. Det är sant. Beslutet meddelades samtidigt de nordiska regeringarna. Inget utrymme för diskussion. Det är sanningen. Landets statsminister skall icke tala med dubbel tunga, som det stod i min barndoms indianböcker. Var det fel att devalvera? Det var definitivt fel att lämna valutaormen. Justeringar inom ormen — det har jag sagt tidigare i intervjuer — framför allt i form av en appreciering av D-marken, det kunde jag se förnuft i. Men ni ville över huvud taget icke diskutera dessa problem. Hur har ni då försvagat budgeten? Jo, det första ni gjorde i regeringsställning var att försvaga den med 5 miljarder kronor genom att sänka skatterna mer och ge förmåner till företagarna. Ahlmark talar med gråtmild stämma om destruktiva attacker. Jag sade att ert förslag om s.k. löntagarfonder som kröp fram är en destruktiv attack, och det står jag för. Det är dess bättre lagt i en byrålåda, och ingen gråtmildhet hjälper att komma ifrån det. Ungdomsarbetslösheten är svår, men det är farligt när politiker försöker skaffa sig politiska poäng på den. För ett och ett halvt år sedan stod herr Ahlmark här och lovade en politik som skulle göra det möjligt för honom att till varje ung arbetslös pojke eller flicka säga: vi ger dig garanti för att du skall få ett meningsfullt arbete eller en meningsfull utbildning. Detta löfte upprepade han under hela valrörelsen, men nu sitter han med huvudansvaret för ungdomsarbetslösheten. Den är 30-40 26 högre än i fjol. Nu svarar han: ja, vi har sänt ut förslag om garanti på remiss —- det är den nya varianten. Borgarnas vallöften skickas på remiss till länsstyrelsen i Karlstad och kommunalfullmäktige i Årjäng! Ta i stället fasta på vår uppmaning till gemensamma tag mot ungdomsarbetslösheten. Det var en ohygglig litania som herr Bohman kom med. Jag har till leda sagt att alla svårigheter självklart inte beror på den borgerliga regeringen, utan också på den internationella konjunkturen. Under ett par år i mitten på 1970-talet förde vi en gemensam politik med krav på återhållsamhet för framtiden. Det har jag också upprepat till leda. Men det innebär inte att herr Bohman bara kan skylla ifrån sig. De uppenbara misslyckandena i den ekonomiska politiken bär han ansvaret för. Jag tänker då framför allt på den onödiga rekordinflationen, sänkningen av produktionsvolymen med 2 926 och det nästan katastrofala underskottet i statsfinanserna och utrikeshandeln. Det är nästan gripande, ärade kammarledamöter, att höra landets ekonomiminister stå här och säga att jag beklagar mig över att man satsar 6 miljarder kronor på krisbranscher, 5,5 miljarder kronor på skattelättnader, 2 miljarder kronor på arbetsmarknaden, 4 miljarder kronor i form av lägre arbetsgivaravgifter, så och så många miljoner kronor på småföretagarna. Jag beklagar mig inte alls utan skulle i och för sig kunna tänka mig ytterligare 20 miljarder kronor för angelägna ändamål i samhället. Jag frågar ekonomiministern, som berömmer sig över devalveringen och som kräver en återhållsam ekonomisk politik: Hur skall ni med detta ras i statsfinanserna betala räkningen, hur skall er kamp mot inflationen bli trovärdig och hur skall den svenska regeringens politik gentemot utlandet kunna bli trovärdig och tas på allvar? Det är inte jag som skall besvara dessa frågor, utan det är den i landet ansvarige ekonomiministern. Det är nästan en skam att denne ekonomiminister, när dessa för hela vår framtid avgörande frågor ställs, ingenting annat har att säga än en massa larviga, jippobetonade svar och formuleringar, invektiv och glåpord, som någon i hans kansli har påtat ihop åt honom. Ni frågar om vårt alternativ. Jag har här två böcker på sammanlagt 600 sidor med i detalj utformade förslag. Jag talade på Metalls kongress och lade fram 10 punkter med 50-talet konkreta förslag om vad vi bör göra. Vilket är ert svar i dag? Ni diskuterar inte ett enda av de förslagen, utan ni talar om missnöjespolitik. Vi satt 700 förtroendevalda ombud i storrådslag. Vi talade inte om borgarna, men vi talade om hur vi skall forma politiken i dag och för framtiden. Utskott för utskott lade fram sina konkreta förslag: Så här vill vi göra. Detta är vårt alternativ. Så skall vi driva vår politik. Vilket är ert svar? Invektiv och glåpord! Kanske rymmer detta något av den stora vattendelaren i svensk politik, detta att vi bygger upp politiken såsom en demokratisk folkrörelse i nära kontakt med människorna, steg för steg, såsom är den demokratiska socialismens innebörd, medan ni sitter i kanslihusets rum och formar slagord och glåpord och isolerar er från människorna. Där går vattendelaren. Jag kan lova herr Bohman, herr Fälldin, herr Ahlmark och alla era kohorter att vi skall fortsätta att arbeta såsom en bred demokratisk folkrörelse, som utformar en konstruktiv politik under ansvar för landet och för de breda löntagargrupperna i Sverige.

Herr talman! Olof Palme beskyller mig för att tala med dubbel tunga när jag redovisar vad som förekom vid det samtal som han och jag hade i anslutning till devalveringen. Jag ber kammaren lägga märke till att Olof Palme inte bestrider att jag förklarade för honom var han kunde nå mig under lördagen och söndagen. Är det någon människa som tror att jag, om jag hade sagt som Olof Palme påstår, nämligen att beslutet var kategoriskt och oåterkalleligt, skulle ha haft mage att säga till honom: Vill du anföra synpunkter på detta, så kan du höra av dig! Nej, Olof Palme, jag förklarade vilken uppfattning regeringen hade kommit fram till. Jag utvecklade också — låt vara kort, eftersom det var ett telefonsamtal — skälet till att vi hade kommit till uppfattningen att Sverige skulle lämna ormen. På samma sätt som vid alla tidigare tillfällen underrättades oppositionen om regeringens avsikt. Att komma och säga att det var ett kategoriskt beslut som icke kunde ändras, när det faktiska beslutet ännu inte var taget — det skulle ju ändå tas i riksbanken — ett sådant påstående faller på sin egen orimlighet. Jag vill säga några ord om det som både Olof Palme och Lars Werner har ondgjort sig över, nämligen att vi påminner om hur många jobb som krävs för att vi skall nå det som alla partier har sagt sig vara eniga om: arbete åt alla. Ingen av er — icke någon annan heller — kan bestrida att det då är fråga om ett antal jobb i storleksordningen 400 000. Trots att vi har haft den här ökningen på 10000 det senaste året — den är blygsam, och det framhöll jag med en gång i svaret till herr Werner — har alltså arbetslösheten samtidigt ökat, vilket Per Ahlmark har utvecklat. På samma gång har vi ökat de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Visar inte just det här förhållandet hur stort behovet är av nya arbeten, om vi skall kunna infria det vi ändå gemensamt har sagt till medborgarna, nämligen att vi skall försöka åstadkomma arbete åt alla? Vi strävar nu mot det här målet på olika sätt. Jag skall inte dra upp beskrivningen igen, utan hänvisar till den långa redovisning i det här avseendet som jag gjorde i mitt inledningsanförande. Vi gör det genom kortsiktiga åtgärder i krisbranscherna. Vi gör det genom generellt verkande åtgärder av den typ som vi från regeringens sida har redovisat, och där har vi icke sprungit före arbetsmarknadens parter och debiterat företagen kostnader för att på det viset ytterligare driva upp det totala kostnadsläget. Vi har valt att vidta åtgärder för att minska kompensationsbehoven -— det är ostridigt. Vi har vidtagit åtgärder för att minska pålagorna på näringslivet totalt — det är ostridigt. När vi i förhållande till oppositionen minskar arbetsgivaravgifterna tar vi inte, även om ni skulle driva utväxlingsresonemanget, skatteunderlag från kommunerna. Om ert utväxlingsresonemang skulle gälla, skulle ni ju ta skatteunderlag från kommunerna och därmed driva fram ännu högre kommunalskatter. Det lär inte gå att bestrida att det förhåller sig så. Att då anklaga regeringen först för att den vidtar sådana här åtgärder och sedan för att den gör för litet när det gäller att hålla tillbaka de kommunala utdebiteringsökningarna håller inte för en kritisk granskning. Trots flera frågor har Olof Palme inte sagt ifrån, vad han ville göra i stället för devalveringen för att underlätta för svenska företag att sälja sina produkter. Det är ju där hela utvecklingen står och faller. Totalproduktionen har sjunkit enligt konjunkturinstitutets beräkningar, hänvisar Olof Palme till. Ja, tyvärr är detta ett faktum. Vad har det för orsaker? Också det är ett resultat av svårigheter att sälja svenska produkter. Vill Olof Palme förneka att där ligger den avgörande orsaken till den sänkta totalproduktionen? Jag upprepar: Vi förde en i hög grad gemensam politik vid ingången till konjunktursvackan och sade oss, att på traditionellt sätt skulle vi nu sätta in resurser för att nedgången inte skulle bli för kraftig. Vi hade ett gemensamt synsätt i fråga om vikten av att medverka till att företag skulle kunna bygga upp lager, och denna lagerproduktion höll totalproduktionen uppe i början av svackan. Men vi kommer till sist till en gräns, där varken det enskilda företaget eller samhället som sådant vågar gå vidare med lagerproduktionen. Det blir inkurans, det blir andra påfrestningar. Vi redovisade för ungefär ett år sedan att här är stora svårigheter för svenskt näringsliv som kommer att slå på sysselsättningen, om inte åtgärder vidtas. Då vidtog vi också åtgärder som gick ut på att inte öka debiteringen på företagen med arbetsgivaravgifter lika mycket som den gamla regeringen hade velat göra. Vi utsattes då för beskyllningar för att föra en lättsinnig politik — de klingade av en tid men Olof Palme har tagit upp dem igen i dag. Vi fick kritik för att vi medvetet skulle lägga bördor på löntagarna, kritik för att detta skulle vara fördelningspolitiskt fel. Men vi visade att det var nödvändigt för att skapa de förutsättningar som i grunden är avgörande för om vi kan klara sysselsättningen. Så tunnade kritiken av och man återkom inte till den. Man ville inte höja avgifterna på det sätt som tidigare förordats. Men nog tar det ändå priset när Olof Palme här i talarstolen försöker beskylla regeringen för att vara orsaken till att totalproduktionen sjunker. I flera varv har vi kritiserats för att vi vidtagit de åtgärder som jag har nämnt för att underlätta för svenska företag att sälja sina varor ute i världen och att sälja sina varor här hemma i konkurrens med importen. När den kritiken inte blev framgångsrik kom kritiken för att vi medvetet skulle ha sänkt den totala produktionen. I min dagliga verksamhet får jag på olika sätt besked om hur den svenska allmänheten ser på detta. Allt oftare får jag besked om hur realistiskt man ser på situationen. Man vet att vi måste arbeta oss ur de här problemen. Man inser att vi måste ta på oss vissa påfrestningar i ett övergångsskede, att det är klokt att göra det så tidigt som möjligt. Man inser att det är åtgärder av den typ regeringen föreslår som är en väg fram till ökad produktion, som är grunden för ökad sysselsättning. Olof Palme är inte representativ för den svenska allmänheten i den kritik han här lämnar.

Herr talman! Jag tycker fortfarande inte att vi fick ett klart besked från herr Palme om hur han såg på devalveringsbeslutet. Var det fel eller var det inte fel? Jag tycker att det svar han gav var något slags positivt jaså till devalveringen. Däremot hävdade han alldeles bestämt, att det var definitivt fel av Sverige att lämna valutaormen. Det föranleder mig att ställa en fråga som någon annan kanske kan besvara, eftersom herr Palme inte har replikrätt. Om Sverige skulle vara kvar i valutaormen måste det i så fall innebära att vi, om vi inte ville ha fortsatta devalveringar, skulle föra i stort sett samma ekonomiska politik som Västtyskland, en hård ekonomisk politik som utsätter vårt land för ytterligare påfrestningar då det gäller sysselsättningen. Anser socialdemokraterna verkligen att vi skulle föra i stort sett samma ekonomiska politik som Västtyskland? Jag vill gärna ha svar på den frågan. Om svaret inte blir jakande faller hela resonemanget från herr Palmes sida, och jag vill inte göra gällande att herr Palme är helt okunnig i sådana här frågor. Det var ”ohyggligt” att lyssna till herr Bohman, sade herr Palme, som tydligen menade att jag skulle varit alldeles omedveten om att han hade sagt att alla svårigheter numera inte berodde på den borgerliga regeringen. Nej, tvärtom inhöstade jag det som ett senkommet medgivande att ni hade medgivit detta. Men det erkännandet kom först någon gång på försommaren eller sent i våras. Tidigare hette det konsekvent överallt inom det stora socialdemokratiska partiet att det var den borgerliga regeringen som bar hela ansvaret för den ekonomiska utvecklingen och för våra bekymmer. Att det skett en viss glidning betraktar jag som en tillnyktring, vilket i och för sig är glädjande. Men något medgivande från socialdemokraternas sida om att de bär något ansvar för den ekonomiska politiken, för den näringspolitik som har bidragit — jag skall nöja mig med att säga så — till de bekymmer som vi har i Sverige i dag, det fick vi inte. När får vi det? När kommer ett sådant medgivande? Rekordinflationen — sade herr Palme — är onödig. Ja, visst är inflation i och för sig onödig, men det finns ändå faktorer bakom den. Höjda lönekostnader är en av de faktorer som har påverkat inflationen. Höjda råvarupriser är en annan — låt mig peka på priserna på kaffe eller på I går lär en representant för statens prisoch kartellnämnd ha i TV gjort gällande att prishöjningarna nästa år kommer att gå ned till kanske omkring 6 å 7 26. Det uttalandet står för vederbörandes egen räkning, men det är ju i alla fall ett tecken på att flera än jag har anledning att hysa förhoppningar inför nästa års prisutveckling. Herr Palme sade att det var ”gripande” — alla dessa fina adjektiv! —- när herr Bohman påstod att han, herr Palme, tog avstånd från regeringens stora ekonomiska satsningar. Det var fråga om de stora satsningarna på industrin och mot arbetslösheten. Jag skulle ha satsat mycket mera, sade herr Palme, om jag inte missförstod honom — det kan ju vara fråga om ett missförstånd. Men herr Palme hade i sitt anförande sagt följande: ”Hur skall regeringen med en sådan finanspolitik” — och i en sådan ligger just dessa mycket stora satsningar — ”skapa trovärdighet för kamp mot inflationen?” Ställer man en sådan fråga som herr Palme gjorde, måste han också kunna anvisa ett alternativ. Då måste herr Palme också kunna säga att hans parti, om det hade stått för den ekonomiska politiken i landet, inte skulle ha satsat så mycket pengar på dessa uppgifter, eftersom det ju enligt honom själv måste få konsekvenser för trovärdigheten för kampen mot inflationen. Annars är frågan helt oberättigad. Men jag skall ändå kortfattat påminna herr Palme om att vi har en betydande överkapacitet i det svenska näringslivet i dag. Vi har alltså outnyttjade resurser. Vi har stora lagertillgångar som skall säljas och produktivitetsreserver som kan utnyttjas, om det blir ett bättre läge. Vi har en låg privatkonsumtion — enligt herr Palme en alltför låg sådan. I det läget, herr Palme, kan man kosta på sig att ha ett betydligt större budgetunderskott än annars. Ingen räknar heller med att den konjunkturåterhämtning som vi hoppas på skall få sådan styrka eller komma så snabbt att det behöver få de negativa konsekvenser som herr Palme antydde. Jag vill på nytt påminna om att, om socialdemokraterna hade fått som de hade velat enligt de förslag som de själva lagt fram i sina motioner och uttalanden — om nu inte herr Palme tar tillbaka det han sade om devalveringen — då skulle kronan ligga 20 26 högre i förhållande till D marken än i dag. Då skulle arbetsgivaravgifterna vara 2,67 926 högre och 4,67 926 högre i det inre stödområdet, och de skulle bli ytterligare 2 26 högre fr.o.m. den 1 januari. Jag ställer samma fråga som statsministern har ställt förut: Skulle verkligen Sveriges konkurrensläge och förutsättningarna för fortsatt hög sysselsättning och för välståndsutvecklingen vara bättre, om vi hade genomfört de åtgärder som socialdemokraterna förordar, än vad fallet är med den politik som regeringen står för? Jag fick vidare höra att jag gjorde mig skyldig till larvigheter — ordet ”larv” har tydligen känts hårt — och herr Palme gör gällande att mina inlägg skulle ha ”påtats ihop på mitt kansli.” Ja, jag vet inte hur herr Palme själv arbetar.

Herr talman! Trots Olof Palmes höga tonläge i den senaste repliken tror jag att vi ändå har en mycket stark värdegemenskap i några viktiga frågor. Dit hör ungdomsarbetslösheten. Jag tog utförligt upp de frågorna i min inledning och pekade på farorna om människor som slutar skolan inte får ett jobb eller en yrkesutbildning som kan ge dem ett jobb längre fram. Jag visade också vad vi hade gjort för att kunna upprätthålla den högsta sysselsättningen någonsin trots att vi har den långvarigaste lågkonjunkturen sedan andra världskriget. Det är riktigt att ungdomsarbetslösheten är för hög. Vi hade visserligen betydligt högre ungdomsarbetslöshet i september 1972. Då var 121 000 personer arbetslösa, och av dem var 45 000 ungdomar under 25 år. I september i år var 83 000 personer arbetslösa. Av dem var 40 000 ungdomar under 25 år. Det var alltså en högre arbetslöshet för fem år sedan. Det är icke någon tröst, inte alls, inte för ett ögonblick. Tvärtom har vi ju visat med rätt många åtgärder att vi nu satsar utomordentligt hårt för att, trots de synnerligen svåra problem som vi har i vår ekonomi, klara sysselsättningen för olika generationer. Jag vill nu bara peka på vad vi i början av denna månad gjorde på arbetsmarknadspolitikens område för just ungdomar under vinterhalvåret. Vi tidigarelade anställning av 150 arbetsförmedlaraspiranter. På det viset kan många erfarna förmedlare frigöras för särskilda insatser för ungdomar. Arbetsmarknadsverket fick möjlighet att köpa ettårig yrkesutbildning i företag för omkring 4000 ungdomar. Stödet till företag som utbildar redan anställd och samtidigt ger en ersättare fast anställning ökar vi också för att stimulera till just nyanställningar i dessa tider. De olika typerna av beredskapsarbeten för ungdom förlängs och förbättras. Det gäller statliga praktikplatser som ger arbetslivserfarenhet och kommunala beredskapsarbeten med 75 96 statsbidrag. Vi höjer också kostnadsgränsen per dagsverke. Också när det gäller enskilda beredskapsarbeten, dvs. att man stimulerar företag att anställa ungdomar, går vi vidare just därför att vi har sett att erfarenheterna är så goda. I genomsnitt tre ungdomar av fyra som har fått arbetslivserfarenhet genom enskilt beredskapsarbete i företag får senare en fast plats i det företaget. Nu har nya förslag kommit fram genom sysselsättningsutredningen: ytterligare ökade resurser för arbetsförmedlingen, lokala sysselsättningsprogram, att alla arbetsgivare stimuleras eller åläggs att ställa beredskapsplatser till förfogande, att övergången mellan skola och arbetsliv underlättas och att man får försöksverksamhet med en ny typ av utbildning, där man varvar teori och praktik, och ytterligare ett antal sådana förslag. Jag välkomnar en nära samverkan mellan regering och opposition för att motverka ungdomsarbetslösheten. Jag hoppas — ja, jag vet att det är en utgångspunkt för både regeringen och oppositionen — att vi skall bygga ut de här åtgärderna så, att varje ung människa som slutar skolan sedan skall kunna nås av erbjudande om ett fast jobb eller en praktikplats eller ytterligare utbildning. När det gäller skatterna så är de naturligtvis en utomordentligt viktig del av den ekonomiska politiken, därför att dagens skattesystem driver upp kostnaderna och försvårar bl.a. för vår export. Så har det varit under de senaste åren på ett mycket allvarligt sätt. Om en anställd skall få 100 kr. mer i plånboken måste arbetsgivaren, vare sig det är en privat företagare, kommun, stat eller landsting, betala mellan 400 och 500 kr. mer. Så slår marginalskatterna i förening med de sociala avgifterna. En majoritet av svenska folket och löntagarna ställde sig i valet bakom partier som rest kravet att marginalskatten skall sänkas för människor med vanliga inkomster. Vi genomför därför stegvis den marginalskattelättnad som väljarna begärt. Nu fortsätter Olof Palme och påstår att sänkta marginalskatter gynnar ”höginkomsttagare”. Höginkomsttagare — är det i så fall metallarbetare, målare, gruvarbetare, typografer, elektriker, murare, arbetsledare, lärare, sjuksköterskor, ingenjörer och många andra kategorier som får sänkt marginalskatt med det här förslaget? Det är bara några exempel på grupper ur LO och TCO-kollektiven som får lägre marginalskatt genom regeringens förslag till skatteomläggning för 1978 — ett förslag som i mycket stor utsträckning tar hänsyn till synpunkter från de fackliga organisationerna. Vad som förbryllar mig i den här debatten är hur man kan framställa det som en angelägen låglönesatsning att lyfta lönen för t.ex. sjuksköterskorna men som en gåva till privilegierade höginkomsttagare att sänka marginalskatten för samma sjuksköterskor. Det resonemanget går inte ihop. Jag upprepar: Vi anser att det är fel att de stora grupperna av inkomsttagare för all framtid skall betala ungefär två tredjedelar i skatt på ett extraknäck, en övertidsersättning eller en lönehöjning. Detta vill vi steg för steg ändra på. Det måste löna sig att arbeta. Avgörande i den här debatten har varit viktiga vägval som regeringen har gjort och där vi har efterlyst oppositionens alternativ. Det ena handlar om kostnadsläget. Där visar vi att om vi skulle ha ett 20 26 högre kostnadsläge skulle många hundra företag och i tiotusental löntagare, befinna sig i mycket värre svårigheter än dem de har i dag. Säger man nej till en devalvering — där var Olof Palme oklar i sitt senaste inlägg —- och säger man nej till att lämna anknytningen till D-marken, säger man nej till att sänka arbetsgivaravgiften och säger man nej till de inflationsskyddade skatteskalorna, leder det obönhörligen till ett högre kostnadsläge, till svårigheter för vår export och för den del av vår industri som konkurrerar med importen. I en situation med begränsade resurser beror det sedan på vad man använder pengarna till. Vi har alltså redovisat att vi gjort den bedömningen, att sysselsättningen är det ena viktiga. Det andra viktiga är omsorgen om de mest utsatta grupperna: de äldre, de sjuka och barnen. Detta leder — om man skall satsa på sysselsättning och om man skall satsa på de mest utsatta grupperna — ofrånkomligt till att utrymmet för privat konsumtion blir mindre. Man kan inte göra allting på en gång i en situation då vi inte ens har en tillväxt i ekonomin utan snarare, under detta år, en minskning i bruttonationalprodukten. Man kan naturligtvis göra andra vägval. Man skulle kunna ha en mindre ambitiös sysselsättningspolitik och acceptera att arbetslösheten går upp. Och man skulle kunna göra mindre satsningar på pensionärer och på sjukvård. Det vill inte socialdemokratin — naturligtvis inte! Men vilka dolda kassor förfogar då oppositionen över? Är det höjda arbetsgivaravgifter? Ja, men det skulle direkt slå på sysselsättningen och öka arbetslösheten. Därför upprepar jag att vi i regeringen har redovisat våra vägval. De yrkesaktiva gör uppoffringar för att andra inte skall bli arbetslösa. Och de friska och aktiva generationerna gör uppoffringar, inte minst för de pensionerade generationerna, för de sjuka och för barnomsorgen. Den politiken har lett till uppskattning från många olika håll. Jag läste sålunda i den ledande labourtidningens i England, New Statesman, oktobernummer följande: ”Den svenska sysselsättningen har, i motsats till de flesta europeiska länder, fortsatt att öka; och i en tid av lågkonjunktur i världen har insatserna för att hålla arbetslösheten nere varit framgångsrika”. Det är alltså en artikel i New Statesman som säger detta om den svenska sysselsättningspolitiken. Det är riktigt att vårt övergripande mål när det gäller ekonomisk politik, industrisatsningar och arbetsmarknadspolitik har varit att hålla sysselsättningen uppe i den längsta och svåraste lågkonjunkturen under efterkrigstiden. Vi kan tvista om medlen för den politiken — och där har vi olika åsikter på flera punkter — men jag tror inte att vi kan tvista om målet, den fulla sysselsättningen. Där är vi överens. Inget slöseri i ett samhälle är värre än att människor går arbetslösa. Kring den värderingen finns det en överväldigande uppslutning i den svenska riksdagen.

Herr talman! Alla som har erfarenhet av vad jag behöver i tid för att tillnärmelsevis kunna redovisa mina synpunkter på de ekonomiska problemen är medvetna om att jag nu står i en situation där detta inte är möjligt — de 15 minuter som jag i dag har till mitt förfogande räcker inte till. Jag utgår emellertid ifrån att vi får ta om den här debatten utan tidsinskränkning den 7 december, och följaktligen får detta för min del bli någonting av en liten förövning. Men jag skall ta de här minuterna som jag har till mitt förfogande för att ge några allmänna synpunkter på hur regeringen handhar sitt fögderi. Jag kommer i allt väsentligt att ägna mig åt skattefrågorna och de ekonomiska problemen. Arbetsmarknadsfrågorna skall jag inte ta upp; det finns andra som bemöter herr Ahlmark. Möjligen skulle jag inledningsvis kunna framhålla att om man säger att man har högre sysselsättning nu än någonsin tidigare, så är den slutsatsen svårförenlig med att man har lägre produktion i dag än vad man har haft tidigare. Herr Ahlmark kan ju tänka över det problemet — det går inte ihop. Jag vill som sagt inleda med att säga någonting om skattefrågan. Vi förärades under gårdagen en skatteproposition från herr budgetministern. Där har man hängt på en indexreglering med tillämpning från den 1 januari 1979. Det nu framlagda förslaget för 1978 har någonting av Hagamodell över sig, men jag tycker att det är en ganska dålig sådan. Jag kan illustrera det med utslaget för den enskilde som tjänar 40 000 kr. Han skulle få en lindring på 725 kr., medan den som tjänar 50 000 skulle få 1 240 kr. och den som tjänar 100 000 skulle få 2 600 kr. Så var inte modellen när vi inte var bundna av detta indextänkande utan kunde göra skatterevisionerna från en mera — och riktigare — fördelningspolitisk utgångspunkt. Alla känner till att efter tilläggsdirektiv till 1972 års skatteutredning beställde regeringen ett färdigt förslag om indexreglerade skatter. Avsikten var att det skulle träda i kraft redan 1978. Om jag så här inledningsvis skulle kosta på mig en liten vänlighet mot regeringen, skulle det närmast vara att man ändå har väntat ett år med att sätta indexregleringen i kraft. Det var starka reservationer från socialdemokraterna i skattekommittén, och det var ganska naturligt. När man som hastigast fotograferar igenom remissutlåtandena i herr Mundebos proposition, är jag inte överraskad men konstaterar en starkt negativ reaktion bland åtskilliga av remissinstanserna — bland dem som representerar de breda folkgrupper som skulle välsignas med en indexreglerad skatt. En snabbläsning av remissvaren ger således belägg för den uppfattningen. Det finns hos löntagarna och hos de breda folklagren i vårt land en stark inneboende känsla för rättvisa och solidaritet gentemot dem som upplever tillvaron som besvärlig. Lever vi i en tid som känns påfrestande och besvärlig, och det gör vi väl nu, så anser majoriteten av det svenska folket — det är jag övertygad om — att bärkraften hos individerna skall vara avgörande för hur man klarar sig genom besvärligheterna. Man skall inte arbeta efter — om jag använder det uttrycket —- matematikens enkla räknetabeller. Ingen bestrider att vi lever i, som jag sade, en påfrestande tid. Jag menar att den i långa stycken är en följd av en felaktig ekonomisk politik, och jag skall försöka motivera det litet närmare. Den tid vi nu lever i karakteriseras av en klar kräftgång i nationens ekonomiska utveckling. Produktionen går ned, och vi kan inte ens försvara den grad av välstånd som vi hade uppnått i nationen. Vi upplever för första gången på tre decennier en standardsänkning för folket. I en sådan situation kan ingen bestrida att påfrestningen blir hårdast för dem som har minst att röra sig med. Om regeringen då funderar på en skattepolitisk reform, så borde det vara självklart att den reformen skulle präglas av hänsynstagande till den fördelningspolitiska innebörd som jag här inledningsvis berörde. Så blir det inte med en indexreglering. Indexregleringens filosofi bygger på att man är blind och döv för den påfrestning som utvecklingen av priser, löner och behov utgör och i stället håller fast vid skatterelationer i en gången tid som någonting av ett uttryck för objektiv rättvisa medborgare emellan. Detta är en falsk och felaktig utgångspunkt, där regeringen bara kan få helhjärtad accept av en minoritet av folket, den mer välställda minoriteten. Reaktionen har varit stark från de stora löntagarorganisationerna. En del av regeringens egna intressegrupper — jag tänker på centerpartiets ungdomsoch kvinnoorganisationer — har reagerat. Indexregleringen skrinlades för 1978 men skall nu, för att använda samma uttryck som Olof Palme, smygas på oss fr.o.m. 1979. Jag tror mig utan risk kunna uttala att förutsättningarna för en skatterevision då är precis likadana som man bedömer dem vara i år och för 1978. Vi kommer under nästa år, såsom regeringspolitiken förs, att ha en situation som inte påtagligt skiljer sig från 1977. Den ekonomiska sakkunskap som i dessa dagar framträder i publikationer från konjunkturinstitutet och TCO:s och LO:s ekonomiska utredningar och prognoser tycks vara ense om — med vissa variationer — att 1978 inte kommer att skilja sig nämnvärt från innevarande år. Det betyder fortsatt inflation, förhoppningsvis något lägre. Det betyder ett fortsatt och ökat underskott i bytesbalansen. Det betyder i bästa fall en oförändrad real standard, dvs. att vi skulle stanna kvar i det nedpressade läge där vi är i dag. Finns det mot bakgrund av det budgetunderskott som regeringen kommer att redovisa för riksdagen vid årsskiftet någon som helst realism i förslaget att indexreglering av skatteskalan skulle bli den åtgärd med vilken man jämnar vägen för en rimlig löneuppgörelse 1979? Motsatsen är säkerligen fallet. Dessutom är påfrestningen på budgeten 5 å 6 miljarder, om man genomför indexreglering med trolig inflationsutveckling under 1977 och 1978 som bas. Om man lägger på en extra reduktion uppe på indexregleringen för att underlätta löneförhandlingarna kommer det att kosta mycket pengar — regeringen kommer att sakna medel för detta. Frågeställningen om ett år är således densamma som i dag, och partsintressena är desamma. Nödvändigheten av en fördelningspolitiskt riktig skattejustering är lika uppenbar. Indexreglering av statsskatten är ett för slag som borde ha stannat vid de ofullbordade hugskotten. Efter den här inledningen på skattepolitikens område vill jag göra några reflexioner med anledning av den ekonomiska utvecklingen och den politik som vi har konfronterats med under den borgerliga regeringens jubileumsår. Enligt konjunkturinstitutets höstrapport har vi som nation blivit ett par procent fattigare än vad vi var 1976, samtidigt som vår omvärld fortsatt sin frammarsch i normal takt med ca 4 96. Enligt samma källa skulle vi ha chansen till en uppgång med 196 under 1978 samtidigt som vår omvärld, de 14 industriländerna i OECD, räknar med att bibehålla en uppgång med 4 96. Från att vi tidigare väl hållit ställningen i ekonomisk tillväxt och en låg placering i inflation och prisstegring är det nu tvärtom. Vi har kommit klart på efterkälken i tillväxt och ligger i en generande ledning i inflationsligan. Detta under ett år då Bohman skött ekonomin med momshöjning och dubbla devalveringar och SAF under sin nye och på lönestegringar enormt uppmärksamme ordförande har signerat och auktoriserat det löneläge som nu gäller. Jag erinrar mig hur oppositionen då rollerna var ombytta — det har sagts tidigare i dag — med våldsam energi anklagade mig de år i början på 1970-talet då tillväxttakten var låg, även om vi höll oss på plussidan, för att ha försnillat miljardbelopp som svenska folket rätteligen skulle ha haft om man hade haft en annan finansminister. Skulle jag tillämpa denna enkla argumentering skulle jag i konsekvensens namn anklaga herr Bohman för att genom vanskötsel ha försnillat det dubbla och tredubbla beloppet för svenska folket. Nu är den argumentationen litet för enkel för att jag skulle vilja bruka den, men jag ställer mig ständigt frågan: Hur har denna bedrövliga utveckling under ert jubileumsår kunnat äga rum? Jag tror att förklaringen ligger i — det understryker jag ännu en gång — den lättsinniga skatteoch finanspolitik med vilken herrarna startade sitt regerande. Jag tror att förklaringen också ligger i den osäkerhet som företagsamheten upplevt på grund av det negativa genomslag på investeringsplanerna som avsaknaden av en energipolitik innebär. I det senare avseendet har inga påtagliga förbättringar skett, även om vissa inslag i energidebatten från centerns sida har gett mig en svag anledning att hoppas på en mer förståndsmässigt bestämd politik med mer balans i argumentationen i kärnkraftsfrågan. Det är möjligt att jag drar för snabba slutsatser när jag säger detta. Vi har ju också upplevt deklarationer om motsatsen. Men skulle jag ha rätt hälsar jag tillfrisknandet med glädje. Och jag skall försöka glömma den enmansteater på temat ”hedersord” som herr Fälldin med viss framgång spelade upp inför svenska folket före valet i fjol. Skulle jag ha fel och centerpartiet står på den absoluta nejsägarlinjen ser jag bestämda hinder för den industriella utvecklingen i vårt land. Ett slut på det här dunkla talet och det motstridiga handlande som har beskrivits tidigare från talarstolen är i hög grad erforderligt. Man kan ställa frågan: Är regeringen handlingsduglig när det gäller energiförsörjningen? Det är en berättigad fråga, men sannolikt blir den obesvarad. Frågan har ställts tidigare från den här talarstolen, men regeringen har inte bevärdigat den med något svar. Det här lättsinnet i skatteoch finanspolitiken tvingade fram sin naturliga korrigering. Vi upplevde den i våras med raden av punktskattehöjningar, kulminerande i momshöjningen, som förde upp den beskattningsformen till vad jag tror är dess maximala nivå. Våra dubbla devalveringar med bara några månaders mellanrum måste för utomstående nationer skapa intryck av villrådighet och dåligt förutseende. Den tidigare i valutasammanhang så stabila svenska kronan har tyvärr fått sitt anseende skamfilat. Utträdet ur valutaormen medverkar härtill, och jag beklagar det. Tiden medger mig inte att utlägga texten här. Jag inskränker mig till att säga att Västtysklands riksbankschef har haft en uppfattning samordnad med min, nämligen att det var onödigt att vi lämnade valutaormen. Som resultat av den här politiken, kännetecknad av överraskande lappkast, upplever vi en nationell ekonomisk tillbakagång, sänkt standard för folkets breda lager och misstänksamhet från näringslivet, som tar sig uttryck i en kraftig nedgång i investeringarna. Den misstron föreligger inte överraskande i än högre grad från löntagarsidan, där man upplever följderna av regeringspolitiken som ett ingrepp på, och en nedpressning av, en mödosamt tillkämpad trygghet och standard. Denna senare misstro är ett faktum. Den konkretiseras nu på grund av det senaste årets erfarenheter, och jag tror att den borgerliga regeringen saknar möjligheter att ändra på detta faktum. Det är inte fråga om att fackliga och politiska ledare jagar upp känslorna. Det är en djupt förankrad oro och misstro mot regeringen som kommer till uttryck. Det är den enkla sanningen. De dystra prognossiffror för industrins investeringar som vi avläser i KI-rapporten är varningstecken. De kan delvis förklaras av bristande framtidstro och delvis av en för låg efterfrågan vid avsättningen av produktionsresultat. Man brukar säga: På fyra svenskar arbetar en för världsmarknaden. Det betyder i konsekvensens namn att av fyra svenskar arbetar tre för hemmamarknaden. Och där har vi en klar nedgång i efterfrågan och i standard. Prognosen för världsmarknaden och världsekonomin visar ändå en viss optimism. I den mån industrins inriktning går mot exportmarknaden bör vi som en allmän förutsättning kanske kunna räkna med en försiktig men dock uppgång. Den interna efterfrågan bör i dagsläget, mot bakgrund av vad jag sade, stimuleras med en medveten satsning på ökat bostadsbyggande, ett slopande av den 15-procentiga straffavgiften på byggen och en ekonomisk injektion för att få fart på investeringarna. Ni har gjort vissa försök till det, men jag tror inte att det räcker till. Det är nu som investeringsexpansionen skall ske för att vi skall kunna utjämna de starka variationer i investeringsaktivitet mellan lågoch högkonjunktur som vi ständigt upplever. Framtidsperspektivet understryker vikten av den kvalitativa och förädlingsbetonade utbyggnaden av svensk industri. Forskningsoch utvecklingsarbetet kräver allt större uppmärksamhet, och vi får ta de ekonomiska konsekvenserna härav, om vi vill ha ansvaret för framtiden. Det är något överraskande att en borgerlig regering så definitivt lyckats ta bort framtidstron hos landets företagare som investeringsprognosen omvittnar. Det här kommer att ställa anspråk på statsfinanserna, men det är en annan historia, som jag längre fram får tillfälle att tala om. Herr talman! Jag är enormt överraskad över att 15 minuter går så fort.

Herr talman! Vad är det egentligen för fel på den svenska ekonomin, och vad kan vi göra för att den skall bli bra igen? Hur allvarliga är egentligen problemen? Kommer vi att behöva leva med dem länge, eller kommer det snart någon ljusning? Det har sagts många gånger att Sverige är ett så litet land att det finns utrymme bara för en åsikt åt gången: antingen är det bra eller är det inte bra, antingen är det svart eller är det vitt. Det har sagts att vi lever så i nuet och så nationellt att vi tycks ha glömt att vi tidigare haft problem och förbisett att andra länder också har problem, i flera fall besvärligare än våra. Det är lika fel att förenkla som att överdriva, om man vill ge en rättvisande bild av den svenska ekonomin. Våra problem är inte nya, de har inte kommit plötsligt. En del har sina rötter tillbaka i 1960-talet, en del fick vi under åren 1974-1976, en del skaffar vi oss nu och en del beror på den internationella utvecklingen — och det är rätt många. Det är fel att ge människor uppfattningen att allt skulle bli bra om man bara gjorde si eller så, att allt skulle ordna sig om vi bara finge en liten konjunkturuppgång eller att en hel del problem inte skulle ha funnits om en annan regering hade fått hantera ekonomin och att de problem som ändå möjligen hade funnits lätt skulle ha kunnat lösas. Det är också fel då politiker, ekonomer och företagsledare bara talar om problem, bara ger mörka bilder, bara talar om kriser och säger att Sverige skulle vara slut som industrination. Det finns så mycket av styrka i den svenska ekonomin och av utvecklingsmöjligheter, att jag är övertygad om att vi kommer att klara de problem vi nu har och att Sverige också i framtiden kommer att vara ett land med högt socialt välstånd. Vi har olika slag av problem i vår ekonomi. Jag vill nämna tre. Vi har resursproblem — en bristande balans mellan resurser och ambitioner. Vi har haft och har en privat och offentlig konsumtion som är väsentligt större än tillgången i våra resurser. Vi har en större standardökning än vi egentligen har råd med. De problemen kommer vi att få arbeta intensivt med de närmaste åren. Det är inte lätt att anpassa ambitionerna till verkligheten, i synnerhet som tillväxten under hela 1970-talet hittills har varit 12 926. Under 1960-talet var den 4-5 26 om året. Vad kan vi då göra för att få en bättre balans? Vi kan öka tillväxten, men det blir från en utgångspunkt med låg tillväxt under flera år av 1970-talet, nu t.o.m. minskad. Vi kan utnyttja resurserna effektivare, använda mera för export och mindre för konsumtion. Vi kan stärka den utlandskonkurrerande industrins möjligheter att arbeta och sälja och därmed förbättra våra tillgångar. Vi kan växa lugnare i det fortsatta reformarbetet, vi kan ta längre tid på oss att genomföra omfattande reformer. Vi måste för de kommande åren pröva alla de vägarna för att få en ekonomi i balans. Vi har kostnadsproblem. Marknadsandelarna för den svenska industrin har minskat både på exportmarknaden och på hemmamarknaden. Varför? Jo, främst därför att våra kostnader ligger avsevärt högre än andra länders. Jämfört med de 14 viktigaste konkurrentländerna försämrades det svenska kostnadsläget åren 1975 och 1976 med ungefär 20 26. Om vi inte hade förändrat växelkurserna under detta år hade vi fått en ytterligare försämring. Det finns somliga som inte gärna vill tala om våra kostnadsproblem — somliga har t.o.m. sagt att det inte finns några. Jag vill bara notera fakta. Jag gör inga värderingar om var kostnadsnivån bör ligga, jag noterar bara att Sverige har högre kostnader än de flesta andra länder och därför har svårt att sälja sina varor ute på världsmarknaden och t.o.m. på den inhemska marknaden. Man kan naturligtvis resonera om ifall det är våra kostnader som är för höga eller om andra länders kostnader är för låga, men vi har väl ändå lättare att påverka kostnaderna i vårt eget land än i andra länder. Att vår kostnadsnivå är så hög beror ju på en snabb ökning av både lönekostnader och lönebikostnader. Det må gå bra att öka endera — i en ekonomi med tillväxt kanske både snabbt och starkt — men vi har försökt att genomföra en snabb och stark ökning av bådadera under år med låg tillväxt, och det må då vara naturligt att kostnadsrelationerna har förändrats på för oss ogynnsamt sätt. Vi måste pröva olika vägar för att lösa också dessa problem. Vi kan minska lönebikostnaderna, därför vill vi nu sänka den allmänna arbetsgivaravgiften. Vi kan underlätta avtalsförhandlingarna genom att förändra inkomstskatten, därför har vi nu lagt ett sådant förslag. Vi kan medverka till återhållsamma löneavtal — det vore till fördel för hela samhällsekonomin om de kommande årens avtalsförhandlingar kunde präglas härav. Då kunde vi relativt snabbt komma i ett bättre kostnadsläge än vi är i i dag och därmed ge hela den svenska ekonomin ett bättre utgångsläge. Vi har strukturproblem. Flera branscher är i en allvarlig situation: stål, varv, teko — listan kan göras lång. Det är självfallet till nytta för vårt näringsliv att strukturen fortlöpande kan förändras, att den kan anpassas med hänsyn till samhällsutvecklingen. Det är detta som medför tillväxt i en ekonomi. Men snabba och starka förändringar medför besvärliga problem — problem för hela vår ekonomi, för många orter i vårt land och för många enskilda människor. Vi kan lindra de problemen men knappast hindra dem. Vi kan driva en aktivare näringsoch arbetsmarknadspolitik. Satsningarna på de områdena har också under det gångna året varit mer omfattande än någonsin, och de kommer också att behöva vara omfattande. Så, herr talman, några ord om våra skatter. Riksdagen fick i går ett förslag om inflationsskydd i inkomstskattesystemet. Det är ett förslag med ett kortare och ett längre perspektiv. Det kortare perspektivet gäller framför allt 1978. Det är ju nödvändigt att förändra den statliga inkomstskatteskalan. Vi kan inte för 1978 behålla 1977 års skatteskala. Det skulle medföra en helt orimlig situation för samhällsekonomin, för avtalsförhandlingarna och för löntagarna. 1977 års skatteskala i 1978 års värld skulle betyda att löntagarna behöver 10 000 å 20000 kronor mer i lön bara för att bevara en oförändrad standard —- och det i en situation då Sverige redan har betydande bekymmer på världsmarknaden. De höga marginalskatterna och den snabba penningvärdeförsämringen har medfört att stora nominella löneökningar är nödvändiga för att kompensera prishöjningarna. Därför måste vi förändra inkomstskatteskalan. Vi redovisar efter samtal med arbetsmarknadsorganisationerna ett förslag som för de stora inkomsttagargrupperna betyder en sänkning av statsskatten med mellan 1 200 och 2 600 kr. och en sänkning av marginalskatten med 3-8 procentenheter. Det är naturligt att politiker, fackliga organisationer, ekonomer och andra kan ha olika uppfattningar om hur inkomstskatten bör se ut. Somliga säger: Sänk skatten mera för människor med låga inkomster! Ja, de höga skatterna är ett problem för människor med låga inkomster. Men huvudproblemet är inte den statliga inkomstskatten. Den är för exempelvis en inkomsttagare med 30 000 kr. om året nu 900 kr. per år. Vi sänker den 260 kr. Kvar blir då på den nivån drygt 600 kr. i statsskatt. Huvudproblemet är i stället kommunalskatten. Den är kanske 7 000 kr. om året för 30 000-kronorsinkomsttagaren. Där kvarstår ett problem för nästa års skattedebatt. Vi måste kanske också fundera över om skatterna är den bästa metoden att lösa låginkomsttagarnas problem. Kanske är det mer inom socialpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken som vi skall söka finna lösningarna. Somliga säger: Sänk skatten mera för människor med höga inkomster! De höga skattesatserna är förvisso ett problem också i de högre inkomstskikten. De är kännbara för industriarbetare och tjänstemän med 50 000, 60 000 eller 70 000 kronors årsinkomst. I de högre inkomstskikten stiger marginalskatterna snabbt. Vid exempelvis 100 000 kronors årsinkomst är statsskatten ungefär 26 000 och kommunalskatten 28 000 å 30 000 kr., och för varje ny hundralapp går 75 å 80 96, alltså 75 å 80 kr., till statsoch kommunalskatt.

Vi gör det för att dämpa inflationen och ge en god utgångspunkt åt avtalsförhandlingarna. Vi är medvetna om två problem som återstår att lösa. Dels är marginalskatterna fortfarande höga och blir till följd av nominella löneförbättringar allt besvärligare. Industriarbetaren, som för några år sedan hade en marginalskatt på 50 926, har i dag 65 ?6 och skulle om några år få 80 26 om den hittills förda skattepolitiken fortsatte. Progressionen var 1976 starkare vid 35 000 kr. än vad den var 1970 vid en inkomst av 100 000 kr. i det penningvärde som då gällde. Dels förändrar de betydande kommunalskattehöjningarna den bild som skattesänkningen ger. Den samlade inkomstskattelättnaden blir mindre, och för en del blir det ingen sänkning alls. Därför är kommunalskatterna ett av skattepolitikens besvärligaste problem som vi, med utgångspunkt bl.a. i kommunalekonomiska utredningens kommande betänkande, måste arbeta vidare med. Det längre perspektivet i gårdagens proposition gäller åren framöver. Vi kan nu få ett automatiskt verkande inflationsskydd i vårt skattesystem, och det är förvisso ingen förändring att smyga fram. Det är en av de viktigaste förändringar som vi kan genomföra i vårt inkomstskattesystem, och därför bör vi gärna tala om den. I propositionen har vi följande fyra satser om detta: Endast därigenom ges en garanti för att de fördelningspolitiska avvägningar som uttryckts genom riksdagens beslut om skatteskalan blir bestående tills beslut fattas om en ändrad avvägning. Endast därigenom kan den framtvungna och av alla parter beklagade årliga sammankopplingen av löneförhandlingar och beslut om skattejusteringar brytas. Endast därigenom kan skatteskalan ges det mått av varaktighet som krävs för att arbetsmarknadens parter skall kunna överblicka konsekvenserna av ett flerårigt löneavtal. Endast därigenom kan också debatten om förändringar av skatteskalan föras i sådana termer att medborgarna får en klar och rättvisande bild av den reella innebörden av olika skatteförslag. Därför behöver vi få ett inflationsskydd i vårt skattesystem. Det skatteförslag som vi nu lägger kostar ungefär 5,5 miljarder kronor med det sätt att räkna skatteomläggningar som vi använt under senare år. Har vi råd med det?

Vi kunde bara använda 1977 års skatteskala också 1978 så skulle pengarna automatiskt komma in. Enklare kan man inte få en skatteinkomst. Men frågan är: Har vi råd att inte göra en skatteomläggning? Som jag förut sagt skulle människor i vanliga inkomstlägen utan en skatteomläggning behöva löneförbättringar på 10 000-20 000 kr. om året bara för att bevara en oförändrad standard. Det är en orimlig utgångspunkt i Sveriges nuvarande ekonomiska situation. Mitt svar är alltså: Vi måste förändra våra skatter för 1978. Frågan är då: Har vi råd att förändra inkomstskatterna utan att samtidigt förändra andra skatter? Inkomstskatterna är ju en del av statsbudgeten, och självfallet måste varje förändring av inkomster och utgifter vägas samman. Det är ju därför vi har ett budgetarbete. Jag har aldrig förstått varför vissa propositioner som läggs under ett budgetår skall vara exakt balanserade. De är ju en del av statsbudgeten, och då är det inte enkla matematiska beräkningar som avgör i vad mån och på vilket sätt en skatteomläggning bör finansieras. Det är samhällsekonomin och konjunkturläget som har avgörande betydelse. I nuvararande situation är varken nya löneskatter eller högre moms aktuella alternativ. Det är klart att en ambitiös politik kommer att kräva höga skatter, men hur höga och i vilka former får vi pröva dels då vi har skatteutredningarnas kommande förslag, dels i budgetarbetet inför de kommande åren. En skatteomläggning för 1978 och ett inflationsskydd av inkomstskattesystemet kan ge oss bättre förutsättningar. Det kan dämpa inflationen, underlätta avtalsförhandlingarna, stimulera tillväxten och därmed hela samhällsekonomin. Därför är en skattereform nödvändig både för 1978 och för åren framöver.

Herr talman! Jag påstår inte att en skattereform inte är nödvändig under 1978, men den skulle ha haft en mer utpräglad solidarisk profil än den nu har fått. Däremot menar jag att det är ett misstag att nu binda sig för en indexreglerad skatt under 1979. Jag skall, herr talman, försöka att på de minuter jag nu har försöka i någon mån avsluta mitt tidigare inlägg. Jag vill understryka att det är vår dåliga bytesbalans som är nationens och den ekonomiska politikens mest oroande inslag. Vad som speciellt oroar är regeringens benägenhet att flytta över utlandsupplåningen från att finansiera företagens utbyggnad till att finansiera budgetens underskott och löpande utgifter. I det förra fallet kan man försvara utlandsupplåningen inom rimliga gränser, eftersom investeringsutbyggnaden, som lånet finansierar, klarar kapitalkostnader och ger vinst i allmänhet. Det är besvärligare att ligga i händerna på utlandets bankirer för lån som finansierar folkpensioner, barnbidrag och statstjänarlöner. De pengarna är inte självfinansierande. Då är det bättre att det svenska folkhushållet står såsom långivare, när så är ofrånkomligt. Jag vill svara herr Bohman på en fråga. Han är inte här, men jag utgår från att herr Burenstam Linder kan förmedla svaret. Herr Bohman frågade enkelt och rakt: Var devalveringen onödig? Var det fel att de valvera? Jag svarar: Det var fel att devalvera. Devalveringen framtvingades av en del lösaktigt prat på många håll. Det förekom en spekulation mot kronan, något som tvingade fram devalveringen. Vi borde ha hållit ut här. Att det just var spekulationen som låg bakom bevisas däruti att spekulationspengarna snabbt kom tillbaka efter devalveringen — tyvärr garnerade med spekulationsvinster på hundratals miljoner kronor. Var det någon tillgång för svensk industri att få devalveringen? Måhända för vissa delar av den svenska industrin, för andra icke. Det är ingen tvekan om att devalveringen förde med sig höjda importpriser på för industrin nödvändiga råvaror och halvfabrikat. Det är ingen tvekan om att devalveringen förde med sig en ökning av den svenska industrins skuldsättning gentemot utlandet. Vissa avsnitt av industrin kunde få en vinst, vissa andra fick en förlust. En slutsummering av detta, herr talman, har ännu ingen gjort, och därför kan man väl inte här dra några bestämda slutsatser. Jag har emellertid velat redovisa detta, för det är inte så enkelt som att en devalvering vid varje tillfälle är till fördel för svensk industri. Och i sista hand drar den ju med sig en ökad inflation, en ökad prisstegring, som svensk industri får tillbaka över sig den vägen att löntagarna kräver längre gående kompensationer och högre löner än vad de i annat fall skulle behöva göra.
Herr talman! Bara en kommentar till herr Strängs ord om skatteomläggningens profil för 1978. Jag tror att en jämförelse mellan andra skatteomläggningar under 1970-talet — herr Sträng bör känna till dem tämligen väl — och den nu aktuella för 1978 skulle visa att denna omläggning kommer att stå sig gott. Den gör det för folkpensionärerna genom de förändringar av skatteskala och skattereduktion som där förordas. Den gör det för de flesta av löntagarna, framför allt för de heltidsarbetande både inom LO och TCO grupperna. Den gör det som en utgångpunkt för avtalsförhandlingarna genom att den inte på sätt som tidigare har skett binder upp en del av ett förhandlingsutrymme i form av höjda löneskatter. Den gör det för kommunerna genom att kommunerna inte får höjda löneskatter att väga in i sitt budgetarbete. Och det väsentliga, herr talman, i det skatteförslag som läggs nu är inflationsskyddet av den statliga skatteskalan, som lägger en grund inte bara för 1978 utan också för de kommande årens inkomstskatter.

Herr talman! Jag skall under de sista tre minuterna stå till tjänst med ett svar till den i fysisk mening frånvarande Gösta Bohman och utgår ifrån att svaret kan förmedlas till honom. Det har under förmiddagen förts en diskussion om huruvida regeringen vid den senaste devalveringen förde en annan politik än vad den gamla regeringen gjorde i liknande situationer — inte devalveringssituationer, men när risker för devalvering förelåg. Den gamla regeringen bjöd in den politiska oppositionen till en seriös överläggning, lyssnade på argumenten och förde själv sin argumentation. Vi blev vid de tillfällena efter diskussion överens med majoriteten av den politiska oppositionen. Vid den senaste devalveringen gick det så till att Olof Palme fick ett telefonbesked från statsministern, och jag fick ett telefonbesked från ekonomiministern — på fredag kväll kl. 18 för min del — med bara ett omnämnande av att så här kommer det att bli: Det blir en tioprocentig devalvering. Det var ett fait accompli. Det fanns ingen möjlighet att anföra några som helst synpunkter på detta. Jag menar att det är fel. Det här är en så allvarlig sak, så djupt ingripande i vår ekonomi, att man borde ha kunnat ha en seriös överläggning med det stora oppositionspartiet — ungefär på samma sätt som vi tidigare tilllämpade i snarlika situationer. Gösta Bohman tog i sitt inlägg fortfarande upp den här frågan om arbetskostnaderna som orsaken till allt ont. Detta har vi debatterat många gånger, men det vore fel av mig att inte klart och bestämt bestrida den uppfattningen. Det är inte på det sättet. Vi läser f.n. om den pågående lågkonjunkturen, som ju i vissa branscher ännu inte är övervunnen. Inom gruvhanteringen har vi besvärligheter, i samband med svårigheter inom järnoch stålhanteringen. Men vi kan också läsa i tidningarna att man i den afrikanska järnmalmsgruvan Nimba numera har tagit ner produktionen och avskedat folk på grund av avsättningssvårigheterna. Ingen skall försöka övertyga mig om att det är den svarta arbetskraftens höga löneläge som är anledning till detta. Vi har områden och branscher som är pressade, och det är inget nytt i och för sig; vi är väl bekanta med det. Jag erinrar om att vi sedan åtskilliga år har diskuterat vad som är nödvändigt att göra och även ingripit när det gäller tekobranschen eller järn och stål. Det var den gamla regeringen som tillsatte de utredningar som nu utmynnar i vissa förslag, som den nuvarande regeringen skall försöka fullfölja. Och riksdagen tog i mars månad 1976 ett beslut om en statsgaranti på 13 miljarder för att klara varvsindustrins problem. På den här punkten är det ingenting nytt som har hänt. Vi dras med dessa branschproblem, och jag hoppas att vi så småningom — även om det kommer att kosta en del — skall lösa dem. Men man löser dem inte, om inte den nu sittande regeringen är beredd att ta en klar och bestämd ledning av utvecklingen av frågorna och planeringen för framtiden i pressade branscher.

Herr talman! Gunnar Sträng tar på nytt upp frågan om huruvida devalveringen var nödvändig eller inte och förklarar, såvitt jag förstår, att den inte behövdes utan i själva verket mest har ställt till svårigheter. I min egenskap av handelsminister, Gunnar Sträng, har jag rikliga tillfällen att höra hur situationen ute på världsmarknaderna uppfattas i olika företag och näringar. Självfallet finns det branscher, t.ex. grusindustrin, där problemen har en annan bakgrund än de väldiga kostnadsstegringar vi har haft, men i mycket stora sektorer av svenskt näringsliv — verkstadsindustrin t.ex. — har de varit utslagsgivande. Och det är ändå de stora exportindustrierna vi måste lita till, om vi på nytt skall kunna uppnå rimlig balans i våra utrikes betalningar och skapa sysselsättning, och då måste vi se till att de har konkurrenskraft. Men denna konkurrenskraft hade försvunnit, herr Sträng, inte på grund av vad socialdemokraterna med en viss envishet försöker göra gällande, nämligen lösaktigt prat av det ena eller andra statsrådet i devalveringsfrågan, utan på grund av en lösaktig ekonomisk politik, som drevs under de år som föregick den situation där en devalvering frampressades.

Jag säger ett utomordentligt beklagligt läge, eftersom jag i likhet med Gunnar Sträng förvisso anser att en devalvering, som Gunnar Sträng uttryckte det, inte är bra i alla lägen. Växelkursändringar är en olycka, en olycka som ibland måst ske på grund av en ännu olyckligare ekonomisk politik dessförinnan, som framtvingat densamma. Vad slutligen gäller meningsutbytena å ena sidan mellan herr Fälldin och herr Palme och å andra sidan mellan herr Bohman och herr Sträng i telefon innan devalveringsbesluten blev offentliga, så har t.ex. herr Fälldin svarat väl för sig själv i den tidigare debatten med herr Palme.
Herr talman! När jag hävdar att devalveringen var onödig är det därför att jag har den uppfattningen att det var en av spekulanterna framtvingad devalvering. Vi borde ha försökt hålla ut och trötta ut spekulanterna. Som bevis på detta tar jag att bara två eller tre dagar efter devalveringsbeskedet flöt det tillbaka drygt tre miljarder till valutareserven — man låg och väntade på devalveringen. Det var en olycklig debatt som föregick detta. Jag hoppas att det är ett engångsinslag i den svenska ekonomiska debatten. Nu har ju herr Bohman å sin sida förklarat att det är sista gången han devalverar. Vi har väl anledning att hoppas att han skall kunna hålla det löftet, även om det ligger litet tvivel i bakkanten. Om jag sedan ser på industrins reflexer och agerande efter devalveringen är det väl riktigt att man på massasidan har sänkt priserna och kanske skaffat sig en viss större avsättningsmöjlighet. Det har man däremot inte gjort i fråga om papper, och man har i liten utsträckning gjort det för verkstadsindustrin. Man kan inte rent allmänt säga att devalveringen satt fart på de svenska exportmöjligheterna. Och den mottogs sedan den genomförts av ett ganska strongt besked från exportörerna: Vi kommer inte att bry oss om att sänka några priser och återvinna några marknadsandelar — vi tar hand om den extra företagsvinsten, men det får stanna vid det. Herr talman! Det finns mycket mer att säga, men jag skall avstå från att ge mig in i någon ytterligare debatt. Jag gjorde i alla fall en reflexion när jag avlyssnade förmiddagens debatt, där herr Fälldin hade behov av att säga att regeringens åtgärder sannerligen inte präglades av någon rättning åt höger. Han uttryckte det på det här sättet: ”Vi sätter i regeringen sysselsättningen främst. En sådan målsättning har inget med högerpolitiken att göra.” Det var, herr talman, en monumental elakhet riktad mot herr Bohman och herr Burenstam Linder. Men om man skall bygga upp något förtroende för regeringen som arbetsteam vill jag kanske i all stillhet rekommendera er att försöka tvätta den byken inom familjen och inte i riksdagens talarstol.
Herr talman! Jag tror att Gunnar Sträng får dra ett tungt lass om han skall få svenska folket att tro att de kostnadsstegringar, som var utpräglat stora i förhållande till kostnadsstegringarna i andra länder och som framtvingade devalveringen, var ett resultat av vad Gunnar Sträng kallar lösaktigt prat i Sverige om devalvering. Jag tror inte att det är många som tror på en sådan beskrivning av de sakförhållanden som råder. När det sedan gäller pratet om devalveringen så var det ju oroväckande många personer som i olika tidningsuttalanden gjorde gällande att kronan var övervärderad med den ena eller andra procentsatsen. Herr Bohman var absolut icke någon av dem. Men det var många — höga personer i konjunkturinstitut och på andra håll — som i olika sammanhang mycket offentligt framförde denna mening. Jag vill inte utesluta, herr Sträng, att när många personer i tidningar och på andra håll på det viset uttrycker sin mening om att växelkursen är för hög, så kan det finnas både den ena och den andra som t.ex. försöker att betala sina utländska fakturor i förväg i stället för att utnyttja kredittider osv. och att det på det viset uppstår vad man absolut inte skall ha, nämligen ett utflöde av valuta med hänvisning till att det finns risk för en växelkursändring.

De stora solida företagen, även inom denna svenska paradnäring, står ju och skakar. Hade man i stället försökt sänka sina utländska priser lika mycket som devalveringsprocenten är det sannolikt att man snarast hade framkallat ett priskrig på den internationella marknaden.

Det är marknadsandelar som gradvis gått förlorade på grund av de mycket stora kostnadsstegringar som inträffade ett antal år dessförinnan.
Herr talman! Jag är mycket tacksam mot herr Burenstam Linder för att han genom sina inlägg ger mig möjligheter att ytterligare framföra en del synpunkter på vad som har sagts här i dag. Det har vid några tillfällen framförts från regeringens sida såsom ett utslag av djup sakkunskap och mycken klokhet att man reducerar den s.k. arbetsgivaravgiften och därmed stöder den svenska industrin och företagsamheten i en brydsam tid. Jag må väl ändå ha möjlighet och rättighet att erinra om hur den s.k. arbetsgivaravgiften kom till. Den kom till efter samråd med löntagarorganisationerna. Löntagarorganisationerna förband sig att vid sina förhandlingar ta hänsyn till att företagarna belastas med denna arbetsgivaravgift. Det gjorde man, det gick in som ett integrerande element i förhandlingsarbetet när löntagarna avstod de här procenten i det förhandlingsutrymme som stod till deras förfogande. Då upplever man hur företagarna får tillbaka dessa procent i form av en reduktion av arbetsgivaravgiften. Jag är alldeles övertygad om att man i fortsättningen kommer att behöva ett något så när rimligt förtroendefullt samarbete med löntagarna. Jag blir inte alls överraskad om man i framtiden — bl.a. mot bakgrund av herr Mundebos inlägg om besvärligheterna via den direkta beskattningen — får söka andra vägar för att få de erforderliga statsinkomsterna. Då är den här vägen naturligtvis en väg som är värd att fundera på. Men kan man gå den vägen ytterligare sedan löntagarna blivit så snuvade på uppgörelsen som de blev denna gång? I själva verket är det ju löntagarnas pengar som man nu lägger i skötet hos företagarna. Det gör man i form av generella återbetalningar till företagen, oavsett om de behöver dem eller inte. Vi har dess bättre företag i det här landet som redovisar utomordentligt goda och tillfredsställande siffror i fråga om avkastningen på det arbetande kapitalet. Där ramlar det ner över huvudet på dem en återbetalning som de inte behöver och inte har begärt. Och den statsfinansiella situationen är inte sådan att man slänger pengar omkring sig på det sättet — det skall gudarna veta, och det säger jag som gammal finansminister. Skall man — och det är väl nödvändigt — gå in och ge ett och annat handtag till den svenska industrin bör det göras på det selektiva sättet, och inte på det generella sätt som återbetalningen av arbetsgivaravgiften innebär. Till råga på allt ställer man i dag ut löften om att man skall fortsätta med det även framöver. Det gör det hela ännu mer orimligt, herr talman!
Herr talman! Jag måste göra en liten notering med anledning av att Gunnar Sträng pekar på att växande arbetsgivaravgifter skulle vara en väg att fundera på för att finansiera statsverksamheten för de kommande åren. Herr Sträng kanske har glömt bort det, men denna riksdag har ju under 1970-talet inte bara funderat i det här sammanhanget, utan den har i de flesta fall i enighet på den tidigare regeringens förslag beslutat att höja den samlade arbetsgivaravgiften från 14 till 35 96. Vi har utnyttjat den vägen, och den kommer också att utnyttjas i framtiden för att finansiera nödvändiga sociala reformer såsom folkpensionering, sjukförsäkring osv. Men att utnyttja den för en beskattning av arbetskraften i den form som skett genom en allmän arbetsgivaravgift är en väg som jag menar att vi inte bör gå för de kommande åren. Jag tror att det också för löntagarorganisationerna är till fördel om vi inte fortsätter att gå den vägen.

Herr talman! Remissdebattens dag har kommit. Politikernas stora teater kan börja. Man läser tal, skrivna av flitiga kanslier. Man säger lustigheter som tidningarna skall nappa på. Man talar ekonomi och valuta med ord som går över huvudena på gemene man. Man vältrar skulden på varandra så gott man kan. Men man rör inte samhällets grundvalar. Man vågar inte erkänna, att kapitalismen slutat tro på sig själv. Man vågar inte tala om det stora sönderfallet. Och man vågar framför allt inte tala om vad denna djupa kris gör med människorna. Hur den stämplar dem. Hur dess skador kommer att prägla oss en hel generation framåt. Krisen gör de mäktiga ännu mäktigare. Den gör de svaga ännu svagare. Den gör de utslagna ännu mer och ännu hårdare utslagna. Krisen gör att kapitalisterna och borgarregeringen kan skrämma folk. Människor är rädda för att mista jobben. Då kan de skrämmas att godta lönesänkningar. De kan skrämmas att godta dålig arbetsmiljö. Och höjs inte lönerna, förnyas inte arbetsredskap och miljö — då blir den ekonomiska krisen än värre. Varför bedrivs produktion i Sverige? Den bedrivs för att ge kapitalägare vinst. Hur uppstår vinst? Genom att man förtjänar på andras arbete. Kapitalet måste ha arbetare, på vilkas arbete det kan förtjäna mycket. Om vinsten hotas, väljer kapitalet ut de arbetare, som de inte kan pressa tillräckligt ur. De arbetarna slås ut. Sedan 15 år ökar utslagningen i samhället. Den gjorde så under den förra regeringen, men nu är det en utslagning som trotsar allt som hittills förekommit. Antalet som blir sjuka genom påfrestningarna har ökat med ett par hundra tusen. Var fjärde arbetande i åldern 60-65 år är förtidspensionerad, var åttonde i åldern 55-60. Tiotusentals ungdomar förtidspensioneras på grund av rena förevändningar. Årsklass efter årsklass ungdomar visar nu samma symptom: arbetslöshet — tillfällighetsarbete — arbetslöshet — beredskapsarbete — arbetslöshet — osv. i ett förstörelsens konsekventa kedjeförlopp. Kvinnoförtrycket ökar. Samma regel gäller i det krisdrabbade Sverige som i det utarmade Latinamerika: inget värre finns än att vara fattig och dessutom kvinna. Allt fler kvinnor reduceras till deltidsarbetare. De mister sin självständiga försörjning. Bland de unga arbetslösa är kvinnorna i två tredjedels majoritet. I spåren härav pressas det ideologiska förtrycket i höjden. Romantik kring moderskap och vårdnadsbidrag. Reaktionära värderingar i familjefrågor. Skärpt sexuellt förtryck i maktlöshetens och den sociala ångestens spår. Förtryck och utslagning slår också på barnen, de mest maktlösa av alla. Utslagna och bekymrade föräldrar ger utslagna och socialt stämplade barn. När krisen ger kommunerna dålig ekonomi, sjunker kvaliteten på daghemmen. Är det svångremspolitik för arbetarna på arbetsplatsen, så är det sardinburkspolitik för barnen på barnstugan. Bristande pedagogisk stimulans blir följden i en trång och orolig miljö. Detta låtgåsystem konserverar klassamhället. Det inskärper könsrollerna redan i tvåårsåldern. Vad gör krisen med människorna i arbetarklassen? Den stegrar den sociala ångesten. Den skapar personliga bekymmer och politisk passivitet. Den ökar självföraktet. Den skapar kris också i människans personlighet. Inte bara hos dem som slås ut utan också hos dom som är rädda för att slås ut i nästa omgång. En socialchef i en stor industrikommun sade till mig häromdan: ”Läget är värre än på 25 år. Jag har aldrig sett ett sådant råsupande som bland medelålders utslagna i dag”. I Storstockholm finns 300 000 alkoholproblematiker, i Malmö 10 000. Bland de yngre har narkotikan och alkoholen kraftigt ökat. Och vad finns för dessa nertryckta? För de flesta bara socialt förakt. För ett litet fåtal i bästa fall en valhänt psykoterapi. Social ångest förenad med bristande klassmedvetande — ur detta kommer agressivitet, ligabildning, trakasserier mot invandrare, klappjakt på homosexuella, hat mot allt som smakar ifrågasättande. Och statsapparaten svarar i desperation med ökat förtryck. Tvångslagar som LSPV och LTO firar triumfer. Införda under socialdemokratisk regering blir de nu ett tacksamt redskap för reaktionen. Godtycket ökar inom rättsväsendet. Myndigheter missbrukar lagar. Riksdagens kontrollmakt sätts åsido. Man tiger om våld och orättvisa. På själva justitieministerns arbetsplats bryter man grundlagen. Samhället är sjukt och i sönderfall. Det berövar människor deras värdighet och gör också dem sjuka. Människor känner spontant falskheten i det officiella språket. Det talas om välstånd medan levnadsförhållandena går neråt. Det talas om jämlikhet medan man ser klassamhällets råhet för sina ögon. Det talas om frihet medan tvånget ökar. Det talas om människovärde, när man samtidigt värderar människan för de ting hon äger och den karriär hon gör. Detta är kanske det största hotet hittills mot den svenska arbetarklassen. Mot dess levnadsförhållanden, mot dess idé, dess integritet. Det hotet måste mötas med ett verkligt alternativ. Det kan inte mötas med allmänt skäll på borgarregeringen och gyckel med Fälldins kärnkraftsbedrägeri. Det kan mötas bara genom att ge människorna en ny idé. En helgjutenhet. En väg ur förljugenhet, utslagning och depression. Bara en enda kraft kan ge alternativet till kapitalismen. Det är arbetarklassen och arbetarrörelsen. Dess uppgift är inte att gnälla över borgerliga ministrars inkompetens. Låt borgarna falla; deras misslyckande är redan uppenbart för alla. Låt oss ägna tid och kraft åt arbetarklassens alternativ åt människorna. Åt socialismen. Åt det nya samhället. Åt det nya sättet att leva. Det är här socialdemokratins ledning svikit. I en nyligen utkommen bok hävdas hur nödvändig kärnkraften är. Hur arbetarna behöver fler bilar, fler fritidshus, fler sportbåtar. Är det socialdemokratins svar? Att människorna skall äga och värderas genom att äga? Att arbetarna skall slå ut varandra för att en del av dem skall äga vad borgarklassen äger? Den som är skolad i arbetarrörelsens tradition inser, hur katastrofalt detta idémässiga tomrum är. Att arbetarrörelsen inte samlar sig kring ett socialistiskt alternativ. Att Olof Palme flaxar runt med en bild av en sorts fondkapitalism, där alla kapitalisters makt ju egentligen finns kvar och där arbetarna skall stödja kapitalismen genom att köpa och bete sig som borgare. Arbetarrörelsens uppgift är enligt kommunisternas mening en helt annan. Den är att säga: Det finns ett annat samhälle. Ett samhälle utan utslagning och arbetslöshet. Ett samhälle, där alla viktiga ting är folkegendom. Där mänskliga behov styr produktionen, inte fåtalets vinst. Där vilsenhet och ångest ersätts med makt över den egna situationen, klarhet i den egna strävan, solidarisk kamp för att bygga något helt nytt. Vi säger till det socialdemokratiska partifolket: Driv socialistisk kritik mot er partiledning! Se till att hela arbetarrörelsen blir bas för en socialistisk politik! Vi säger till de skrämda, de utslagna, de nedtryckta och beträngda: Bryt er ur hopplösheten! Börja kämpa! Vänta inte! Det kommer ingen boss till er med färdiga ritningar. Er befrielses samhälle formas i er egen kamp och i ert eget tänkande. Berthold Brecht, proletariatets store diktare, har gett signalen i sin dikt Lärandets lov: Lär dig det enklaste! Gör det nu, ty nu är stunden här det är aldrig för sent! Lär dig ditt ABC, det är inte nog men lär det! Inget får hejda dig, börja nu Allting bör du veta! Du skall ta ledningen och makten. Lär dig du som är arbetslös! Lär dig, du som är fängslad! Lär dig, kvinna i köket! Lär dig, sextioårige! Du skall ta ledningen och makten.
Herr talman! I dagens debatt har ett rikt mått av olika problem berörts. Ett som däremot inte har tagits upp till granskning tänkte jag uppehålla mig vid en stund, nämligen de risker som är förenade med det växande protektionistiska tryck som finns ute i världen och även i vårt land och som bygger på idén att man skulle på något sätt undvika svårigheter genom att det ena eller det andra landet reser mera av handelshinder i förhållande till övriga länder. Det finns olika förklaringar till att denna föreställning om hur man skulle gå till väga har vunnit insteg i tänkandet på olika håll. En sådan förklaring är de envetna problem som man kämpar med runt om i världen —- inte bara i Sverige — när det gäller att klara sysselsättning samt inre och yttre balans i ekonomin. Bidragande till detta har ju varit de mycket kraftiga oljeprishöjningarna, som inte bara har skapat stora svårigheter att bevara olika prisnivåer utan också medfört att industrivärlden som helhet fått stora betalningsbalansunderskott gentemot oljeländerna. Oljeländerna, enkannerligen Saudi-Arabien, har ju i marken så stora tillgångar som de exporterar på tankbåtar, att de, med hänsyn till den begränsade folkmängden, faktiskt inte med sedvanlig import kan göra av med alla pengar. Västerlandets industriländer måste därför totalt sett komma att leva med ett betalningsbalansunderskott mot oljeländerna. Även om man nu teoretiskt är beredd att erkänna det, upplever ju varje land för sig det som en svårighet att se att man har sådana typer av underskott, och det leder i sin tur till mer av åtstramningspolitik och därmed till mer av svårigheter att klara sysselsättningen i olika länder än vad som är rimligt. Detta är en klassisk grogrund för protektionistiska tänkesätt. Sådana tänkesätt har också sin förklaring från ett annat håll, nämligen att det bland den grupp av länder som man vanligen buntar ihop och kallar för u-länder, faktiskt finns ett antal länder som börjar få mycket slagkraftiga industrisektorer. När de dessutom har en helt annan kostnadsstruktur än vad exempelvis vi har i vårt land, blir det stora struk turella spänningar i olika branscher. Sådant ser vi ju i Sverige också f.n. Textilsektorn är naturligtvis det mest påtagliga exemplet härpå. Jag får ganska ofta brev från olika personer som skriver: Nåväl, de här svårigheterna som vi har i Sverige skulle vi väl kunna slippa ifrån genom att helt enkelt klämma till med några handelshinder. Varför skall vi hålla på och köpa så mycket varor från det ena eller andra landet, som man kanske inte känner så starkt för?

Sverige är ett litet industriland. Vi är högt specialiserade. Vi har ett stort antal personer sysselsatta i exportnäringar. Vårt välstånd skulle sjunka kraftigt om respekten för detta handelspolitiska regelsystem skulle komma att urholkas. Sverige är dessutom ett land som i själva verket skulle behöva ha en större export än import, helt enkelt därför att vi netto årligen gör av med en hel del pengar på u-landshjälp och därför att många svenskar reser på semester utomlands. Det kostar en hel del miljarder, och det måste betalas. Om vi inte skall fortsätta med upplåning utomlands i evighet, och det kan vi inte göra, är enda sättet att täcka kostnaderna faktiskt att exportera mer än vi importerar. Vi har många anledningar att verkligen slå fast att Sverige är i utomordentligt hög grad beroende av att den förhållandevis fria världshandeln som vi har kan fortsätta. Det konstaterandet är viktigt att göra mot bakgrunden just av det ökade protektionistiska tryck som finns på olika håll, bl.a. i vårt eget land. Det förhållandet att nytillkommande industriländer har en annan kostnadsstruktur än vår måste från svensk sida mötas med mycket kraftiga åtgärder för att åstadkomma en anpassning som gör att Sverige blir konkurrenskraftigt. En sådan anpassning får åstadkommas på olika vägar. Mycket viktigt är att se till att företagen får en så pass rimlig lönsamhet att de kan kosta på de nya investeringar som behövs för att få fram de nya produkter som skall vara grunden för svensk exportnäring i en framtid. Jag vill gärna understryka vikten av den tolkning från socialdemokratiskt håll som under senare tid har kommit fram, nämligen att Sverige måste satsa mycket på forskning och utveckling.

Som en följd därav finns det nu inte tillräckligt mycket av de nya produkter som behövs för att svensk exportindustri skall kunna göra sig tillräckligt starkt gällande. En anpassning på olika vägar kommer att vara nödvändig för oss. Man kan nämligen inte dra slutsatsen att vi f. n. har ett högt välstånd i Sverige och säga: Varför skall vi ta på oss sådana problem för att anpassa oss till omvärlden? Varför inte i stället hindra importen av de där varorna?

Med en annan och mer inåtvänd strategi får vi också vara inställda på en försämring och nedgång i utvecklingen i vårt land. Det är därför viktigt att vi har denna respekt för det internationella regelsystem med olika avtal som finns och som Sverige anslutit sig till. Ett sådan avtal är slutet av GATT och gäller textilhandeln. Det avtalet säger att man har rätt att göra vissa importbegränsningar gentemot länder som har en markerat lägre kostnadsstruktur än man själv. Men inom ramen för avtalet åtar man sig att årligen och i rimlig takt öka sin import även från dessa länder. Sverige har när det gäller textilimporten sedan länge ett begränsningsavtal med ett antal låginkomstländer. Avtalet utlöper emellertid fr.o.m. i år. Man har under våren fört segslitna diskussioner och omförhandlingar om dessa avtal, och vi står inför problemet hur vi själva skall förfara. Inom ramen för detta omförhandlade avtal har vi vissa möjligheter att vidta en del inskränkningar i våra åtaganden när det gäller ökningar i textilimporten från dessa olika länder. Textilimporten har ökat kraftigt, även gentemot sådana länder som vi har begränsningsavtal med, beroende på att alla textilvaror inte har varit begränsade genom avtal — det har inte varit möjligt att begränsa alla varorna där — och vidare på att ökningar av importen inte bara gäller volymen utan också prisuppräkningarna, som gör att det värdemässigt ser ut som om importen hade ökat mera än den volymmässigt har gjort. Vidare har nya exportländer inom denna kategori tillkommit. Innan deras export till oss har nått en sådan omfattning att vi kunnat ingå begränsningsavtal har alltså även de bidragit till ökningen av vår import. Tanken, som finns redovisad i en proposition som jag presenterade i går, är att Sverige under hösten skall driva diskussioner med ett antal av dessa länder i syfte att få fram effektivare former av avtal, så att vi får en bättre kontroll av den importökning som sker därifrån. Jag vill också när det gäller textilhandeln säga att gentemot östländerna har Sverige redan begränsningsavtal på textilsidan. Vad sedan gäller förhållandet gentemot EG och EFTA inom denna sektor är det en del saker som man skall göra absolut klara för sig. Den första är att en mycket stor del av textilimporten från EG och EFTA utgörs av grundtextila produkter, alltså väv o. d. Skulle man sätta i gång med handelshinder mot sådant, så skulle det bli dyrare för svensk konfektionsindustri. Dess insatsvaror skulle ju komma att bli dyrare, och den skulle få svårare att i sin tur göra sig gällande gentemot importerade konfektionsvaror. Den andra saken är att EG och EFTA ju är högkostnadsländer precis som Sverige. Vi måste i Sverige föra en sådan ekonomisk politik att vi i princip är konkurrenskraftiga i förhållande till sådana länder. Det är ett grundvillkor för svensk ekonomi över huvud taget. Även det är alltså ett argument mot att vi skall göra några inskränkningar av administrativ karaktär i importen från dessa länder. Allra viktigast är dock att den dag då de som nu talar om importhinder mot EG och EFTA skulle få gehör för sina synpunkter, kommer vi att mötas av kraftiga motåtgärder från EG och EFTA. Handelshinder gentemot dessa länder skulle nämligen vara klara avtalsbrott, brott mot de internationella förpliktelser vi har, till skillnad från åtgärder som gäller förhållandena gentemot östländer och vissa nya industriländer i u-landsgruppen. Vi rör oss alltså inom ramen för olika internationella avtal. Vi skall ju, i enlighet med vad jag inledningsvis sade, i Sverige vara helt på det klara med att vi är mycket sårbarare för omvärldens åtgärder mot oss på det handelspolitiska planet än omvärlden är vad gäller åtgärder som vi kan vidta. Det kan bli en omfattande skräll i fråga om sysselsättning och produktion i Sverige om vi skulle förledas till att söka några enkla protektionistiska utvägar när det gäller våra förbindelser med dessa länder. Låt mig till detta foga den ytterligare iakttagelsen att Sverige ju faktiskt på tekosidan har en export, vilket tenderar att glömmas bort. Sverige exporterade förra året tekovaror till en omfattning av 2 miljarder kronor, vilket är mer än hela vår järnmalmsexport. Det är självklart att det första som skulle hända, om vi försökte oss på några manövrer av protektionistiskt slag som var brott mot internationella avtal, vore att de företag som f. n. faktiskt lever på att exportera skulle få det vådligt besvärligt. Herr talman!

Det är därför som jag anser att det för Sverige är livsviktigt att på olika sätt försöka slå vakt om de internationella ömsesidiga förpliktelser som länderna har i gemensamt intresse. De omfattande ekonomiska framsteg som vi har gjort i Sverige och andra länder under efterkrigstiden hade varit omöjliga, herr talman, om man inte hade haft denna utvidgade möjlighet till världshandel inom ramen för en fort gående liberalisering i det regelsystem som finns i GATT, EFTA och våra avtal med EG.

Herr talman! Under riksdagens finansdebatt i mars hade jag anledning uttrycka den oro som fackföreningsrörelsen kände över prisutvecklingen vid det tillfället. Då refererade jag till prognoser som pekade på prishöjningar för hela året på över 9 96. Nu vet vi att de kommer att uppgå till omkring 14 96. Inflationen drabbar i dag hårt större delen av det svenska folket. För en industriarbetare med genomsnittlig lön kommer lönen efter skatt och i fast penningvärde att minska 2 å 3 96 för 1977. Standardförsämringen för barnfamiljerna blir i många fall större, eftersom barnbidrag och bostadstillägg inte hängt med i prishöjningarna. De särskilt snabba prisökningarna på dagligvaror drabbar också barnfamiljerna hårt. Vid tiden för finansdebatten i våras föll prishöjningarna tillbaka på att regeringen tog för lätt på dem och inte gav de prisövervakande organen tillräckligt stöd. Sedan dess har det framför allt varit regeringens egen ekonomiska politik som höjt prisnivån. Regeringen har varit framgångsrik i sin politik, inriktad på att minska den privata konsumtionen och därmed pressa tillbaka löntagarnas standard! Genom höjd moms och devalveringar har regeringen tagit tillbaka, och mer till, vad löntagarnas organisationer lyckades uppnå efter hårda och långdragna förhandlingar med arbetsgivarna. Och detta efter ett avtalsresultat som regeringen själv i den reviderade nationalbudgeten bedömde ligga inom den samhällsekonomiska ramen. Varje regering har naturligtvis att på sitt sätt bestämma den ekonomiska politiken utifrån sina värderingar och sin bedömning av det ekonomiska läget. Det vill vi från fackligt håll på intet vis ifrågasätta. Däremot kan vi mot bakgrund av den erfarenhet som ett år med borgerlig regering gett oss klart konstatera att det råder stor skillnad mellan regeringens mål och våra. Den gemensamma uppfattning som tidigare funnits om att samhället i första hand bör värna de svagast ställda grupperna finns inte längre. Grunden för en framgångsrik facklig och politisk kamp mot klasskillnaderna har därmed ryckts undan. Svensk fackföreningsrörelse är beredd att ta sin del av ansvaret under svåra tider. Det har vi gett en rad exempel på under åren. En förutsättning är dock att de bördor som skall delas också delas rättvist. En annan förutsättning är att vi bemöts med rent spel. Ingen av de förutsättningarna, menar jag, gäller längre. Samtidigt som regeringen ålägger löntagarna att dra åt svångremmen beviljar den andra grupper en rad favörer. Miljarder förslösas genom bristen på en konsekvent energipolitik. Uppgörelser mellan arbetsmarknadens parter ändras i efterhand till den enes fördel. Genom att lämna valutaormen tror man sig ha skaffat ett medel att komma åt löntagarnas organisationer och de uppgörelser de kommer att sluta i framtiden. Centrala löneförhandlingar blir ungefär som att trampa vatten. Priser och växelkurser kommer i efterhand att anpassas till löneförändringarna. Den reala fördelningen mellan löner och företagsinkomster blir den som företagarna genom sin företagspolitik utformar. För det är ändå så, att i ett läge med okontrollerad och kaotisk prisoch löneutveckling drar löntagarna alltid det kortaste strået i inkomstfördelningen. Sverige står nu inför ett fjärde år med praktiskt taget ekonomisk stagnation. Utrymmet för standardstegringar kommer att vara mycket begränsat för alla grupper under 1978. Vi bör dock i sammanhanget komma ihåg att semesterreformen innebär en standardstegring för de grupper som hittills saknat en femte semestervecka. Fackföreningsrörelsens främsta uppgift i det här ekonomiska läget blir att slå vakt om medlemmarnas standard och sysselsättning liksom den fördelningspolitik som vi tidigare drivit med sådan framgång tillsammans med den socialdemokratiska regeringen. Den solidariska lönepolitiken har alltid varit en nagel i ögat på arbetsgivarna. Det framgick tydligt vid Svenska arbetsgivareföreningens s.k. kongress att man nu ställer ut stora förhoppningar om att kunna ändra lönepolitikens inriktning. Senare uttalanden pekar också på att man i det rådande ekonomiska läget hoppas kunna härska genom söndring. Problemet för oss inför kommande avtalsrörelse blir att vi tvingas till ett försvar på två fronter — dels mot arbetsgivarnas vilja att slå sönder den solidariska lönepolitiken, dels mot regeringens försök att med ekonomisk-politiska medel ändra inkomstfördelningen. Det skatteförslag som regeringen presenterat parterna — som är en förutsättning för att en avtalsrörelse över huvud taget skall kunna äga rum, vilket ju varit regeringens målsättning — skärper det här problemet. Regeringsförslagets skatteskalor innebär att om våra låginkomstgrupper skall kunna behålla sitt relativa löneläge — och alltså fördelningsmässigt inte falla tillbaka — krävs det stora nominella bruttohöjningar för 1978. För att ytterligare minska inkomstklyftorna skulle vi med regeringsförslaget praktiskt taget behöva göra en dubbel låglönesatsning — och det i ett läge när arbetsgivarna uttalat att de kommer att göra allt för att hindra en sådan över huvud taget. Jag hörde tidigare i dagens debatt hur detta skatteförslag skulle gynna många LO-grupper. Ja, man har hittat höginkomstgrupperna i LO-kollektivet, men vi har faktiskt också stora låglönegrupper, vilka — om man nu tar hänsyn till den totala skatteeffekten, dvs. inkl. höjningarna av kommunalskatten — kommer att starta på minus under 1978. Det är svårt att föra en avtalsrörelse i ett läge med ekonomisk stagnation. Det blir inte lättare i ett läge där fackföreningsrörelsen å ena sidan, arbetsgivarna och regeringen å den andra, har så totalt olika värderingar om hur produktionsresultatet bör fördelas. Landets ekonomiska läge och den förda politiken gör att det fackliga dagsintresset framför allt knyts till de klassiska frågorna, alltså de om löner, priser och skatter. Som en tung skugga lägger sig också hotet mot sysselsättningen. Att klara jobben blir regeringens och den här kammarens viktigaste uppgift under vintern. En rad andra för löntagarna viktiga frågor får dock inte skymmas av dagsproblemen. Arbetslivets förnyelse måste fortsätta. Kammaren skall i höst ta ställning till en ny arbetsmiljölag. Vi kommer med stor spänning att följa regeringens behandling av arbetsrättskommitténs nya förslag. Viktiga politiska framtidsfrågor bereds också utanför detta hus. LO kongressens principbeslut om kollektiv kapitalbildning genom löntagarfonder hanteras dels av den Mehrska kommittén, dels av en för LO och det socialdemokratiska partiet gemensam arbetsgrupp. Det kommer att bli en enig arbetarrörelse som nästa år står bakom de viktiga beslut på vägen mot ekonomisk demokrati som den socialdemokratiska partikongressen skall ta. Herr talman! Jag har med mitt anförande velat belysa att svensk fackföreningsrörelse är väl medveten om de problem som gäller landets ekonomi. Vi är också beredda att ta vårt ansvar för att nå fram till lösningar som kan ta oss ur problemen. Men en grundförutsättning är att sådana lösningar bygger på en solidaritet som fördelar bördorna rättvist. Under sitt år vid makten har den borgerliga regeringen i praktisk handling visat att den också står för sina värderingar — därför kommer fackföreningsrörelsen framgent att tvingas agera hårdare för de krav som vi menar leder fram till ett rättvisare samhälle för den stora löntagargrupp vi representerar. Vi har inget behov av konfrontation och polarisering av åsikter. Den situation vi befinner oss i måste lösas gemensamt. Men det vi hitintills upplevt gör oss pessimistiska, och der kan ge grogrund för en utveckling som vårt samhälle inte kan vara betjänt av.

Herr talman! Frågorna om sysselsättningen fortsätter att dominera den politiska debatten. Jag vill i anslutning till vad Gunnar Nilsson just sagt konstatera att vi sällan här i landet haft en så total enighet om det riktiga i att till snart sagt varje pris slå vakt om jobben. Jag vill i det avseendet instämma i de värderingar Gunnar Nilsson här givit uttryck för. Jag är kanske något mer optimistisk än han beträffande möjligheterna att nå en bred samling i svensk politik kring detta väsentliga mål. Rätten till arbete har blivit något av en överideologi i vårt svenska samhälle. Det är en överideologi som med rätta åberopas i alla sammanhang där förändringar diskuteras. När riksdagen beslutar begränsa ölförsäljningen för att i någon mån avhjälpa svåra sociala problem får vi räkna med att bryggerinäringen protesterar och hänvisar till sysselsättningen. När vi genomför kursändringar i energipolitiken betraktas det som självklart att det reses krav på att av sysselsättningsskäl behålla den gamla energipolitiken. Jag visar på dessa förhållanden, inte för att kritisera medborgarnas berättigade oro för sysselsättningen, utan för att understryka vilken särställning rätten till arbete fått i den politiska debatten. Vi politiker har f.ö. starkt medverkat till denna utveckling. Jag menar att det också är vår skyldighet att leva upp till de förväntningar som vi själva varit med om att skapa. Vi har i dag alla ett ansvar för att ansträngningarna att rädda jobben sätts framför alla andra politiska mål. Det betyder i klartext att våra gemensamma resurser, som ju är begränsade, i allt större utsträckning måste tas i anspråk för att hjälpa företagen att överleva och därmed bli i stånd att behålla och meningsfullt sysselsätta sina anställda. Skattepengar som staten tar in från sina medborgare måste användas för att hålla företag om ryggen, tillfälligt. Detta är inte att fylla kapitalisternas fickor med pengar, som det sägs i vissa sammanhang. Det är inte heller att planlöst sprida skattemedel över företag som ändå är förlorade, som man säger från andra håll. Det förekommer kritik av detta slag mot regeringens näringspolitik i dag.

Vi har alltså i stället valt att driva en aktiv näringspolitik som inte väjer för statliga ingripanden när sådana är nödvändiga men som heller inte tvekar att ge företagen tillsammans med facket det ansvar som de gemensamt kan och bör bära. De fackliga organisationernas ökade ansvar för produktionen och sysselsättningen i företagen är en direkt följd av den nya lagstiftningen inom arbetslivet. Trygghetslagarna och medbestämmandelagen innebär ofrånkomligen att samhället erkänner att huvudansvaret för sysselsättningen ligger ute i företagen. Det är därför riksdagen har antagit trygghetslagarna, det är därför riksdagen har lagstiftat om ett medbestämmande för de anställda, vilket jag tror är en mycket betydelsefull reform när det gäller utvecklingen av vårt svenska näringsliv. De enda som i dag inte är klara över innebörden i den nya lagstiftningen förefaller vara lagarnas upphovsmän och kvinnor inom oppositionen. Jag skall inte nu uppehålla mig vid näringslivets många akuta problem —- det blir anledning att återkomma till dem i samband med att riksdagen får ta ställning till olika konkreta förslag under hösten för att lösa dessa problem. Jag vill i stället kort beskriva den näringspolitik som regeringen avser att utveckla under den närmaste framtiden. Vi kommer som ett första steg att lägga förslag till åtgärder för att förbättra situationen för de mindre företagen. Jag vill betona att åtgärderna riktar sig till företagen som sådana och inte i första hand till företagarna. Småföretagen har under flera år varit hårt klämda av den storföretagsvänliga politik som bedrivits och som kulminerade med Stålverk 80-visionerna. De som jobbar i mindre företag behöver nu känna sam hällets stöd och uppskattning. I ett andra steg, som redan inletts, har regeringen för avsikt att lägga fram förslag till åtgärder som kan underlätta de omställningar och strukturförändringar som nu är nödvändiga i ett antal branscher och som beror på att vi under år som gått har försummat att göra för framtiden nödvändiga strukturanpassningar. I samband med förslag till riksdagen om de svenska specialstålverken, gjuterierna och gruvindustrin presenteras ett generellt system för hur denna typ av strukturproblem bör angripas. Därvid kommer att redovisas förslag om hur planering och finansiering av nödvändiga strukturförändringar bör ske. Vi överväger också att i det sammanhanget vidta förstärkningar av Investeringsbankens resurser. Det förefaller mig som om oppositionen i förhållande till strukturproblemen i näringslivet har agerat som något av gäst i verkligheten. Hur dåligt förberedd man i realiteten var visar det förslag till strukturfond som oppositionen presenterade för en tid sedan. Man levde uppenbarligen i tron att strukturproblemen i näringslivet kunde lösas med en statlig insats på 600 milj.kr., eller vad det nu var summan uppgick till. Efter hand har tydligen svårigheterna blivit uppenbara för oppositionen och man har insett att det krävs stora ekonomiska satsningar från statens sida. Budet har därför höjts. Oppositionens syn på hur strukturproblemen skall lösas har därmed närmat sig den som regeringen tidigt har givit uttryck för. Åtminstone på det ekonomiska planet har denna överensstämmelse kommit att bli påtaglig. Ett genomgående drag i rekommendationerna till näringslivet för att komma ur svårigheterna är att satsa på nya produkter. Det låter sig lätt sägas, men det kräver också resurser i form av människor, kunnande och pengar. Satsningen på teknisk forskning och utveckling från samhällets sida är alltså ett mycket viktigt inslag i den nya näringspolitiken. I stödet till de mindre företagen kommer att ingå förbättrade möjligheter för dessa att bidra med innovationer och ny teknik. Dessa åtgärder kommer nästa vår att följas upp med en proposition om teknisk forskning och utveckling. Det blir det tredje steget i en framtidsinriktad näringspolitik. I arbetet på att försöka åstadkomma en förnyelse av näringspolitiken ingår att vi studerar olika sorters företag och företagsformer samt deras förutsättningar i samhället. Med småföretagspropositionen kommer vi att få ett bra underlag inte bara för att främja de mindre företagen utan också för att bedöma deras roll i samhället. Vid genomgången av de branscher som behöver hjälp för att klara strukturfrågorna har vi fått en vidgad kännedom om de allra största företagen och deras förutsättningar, och f. n. arbetar en statlig utredning på att belysa kooperationens roll i samhället och näringslivet. Den statliga verksamheten i näringslivet är till stor del knuten till Statsföretag. Denna företagsbildning har nu fungerat ett antal år, och det finns anledning att göra en utvärdering av verksamheten och på grundval av denna dra de slutsatser för framtiden som kan vara nödvändiga. Med hela detta material — även om dessa utredningar inte hunnit bli helt färdiga — har vi, tillsammans med andra utredningar och annat material som fortlöpande kommer fram, ett värdefullt underlag för att ta ett samlat näringspolitiskt grepp för framtiden. Det är vår avsikt att under våren 1979 för riksdagen framlägga förslag till ett sådant samlat program för näringspolitiken. Det blir då det första samlade programmet i detta land sedan Landsorganisationen år 1961 presenterade sitt program för en samordnad näringspolitik. Det programmet kom i realiteten att fungera som ett regeringsprogram för näringspolitiken under 15 år. Under dessa 15 år har förutsättningarna för näringslivet starkt förändrats, och jag vill därför peka på några avgörande skillnader mellan den tid då det programmet formulerades och vår egen tid, när vi nu skall formulera ett nytt näringspolitiskt program för framtiden. Då var det en stark tro på tillväxt och en nästan ogrumlad förtröstan om att en stigande produktion skulle leda till ökat välstånd och naturligtvis också lyckligare människor. Tron på tillväxten skapade förutsättningar för en centralisering, som satte djupa spår både i de bygder som fick släppa ifrån sig en del av sin befolkning och i de bygder som fick ta emot dessa människor. De senare — ”tillväxtens boningar”, som någon kallade dem — utgör i dag med sina sociala problem och stigande kostnader en handfast erinran om bräckligheten i de uttalade målen. I dag kännetecknas ekonomin av stagnation eller i varje fall svag tillväxt. Vi skall inte utgå från att det kommer att fortsätta så hela tiden, men mycket tyder på att industriländerna befinner sig i en situation, där vi främst bör organisera tillvaron inom vissa givna ramar i stället för att tro på en fortsatt ohämmad expansion och industriell utveckling. Vi befinner oss helt enkelt i ett förstadium till den nya ekonomiska världsordning som det så ofta talats om i den här kammaren. Det är egentligen ganska få som i konkreta politiska termer gjort klart för sig vad en ny ekonomisk världsordning kan komma att innebära. Jag tror att den inte bara innebär stopp för utsugningen av de fattiga folken och en förbättrad biståndspolitik, utan den måste också innebära att u-länder tillägnar sig vår teknik och köper våra avancerade maskiner, som kan skötas med ett minimum av tekniska kunskaper. Maskinerna och tekniken används för att producera industriprodukter. De produkterna kan säljas mycket billigt till oss. Den nya ekonomiska världsordningen eller början till en sådan innebär att Sydkorea kan bygga båtar billigare än t.o.m. Japan, och göra det bra. Den innebär att vår tekoindustri drabbas hårt av billiga produkter från Taiwan, Singapore eller Hongkong. Denna föraning av en ny ekonomisk världsordning betyder också att u-länder bygger upp stålindustrier, som kan tävla med de svenska, inte bara i rationalitet utan också i fråga om kvalitet. Till tecknen på en ny ekonomisk världsordning kan också räknas den förändrade situationen på oljemarknaden. De oljeproducerande u-länderna har slutit sig samman och agerar målmedvetet för att med oljans hjälp bygga upp en ny industriell struktur i många länder. 1960-talet kännetecknades här hemma av stor rörlighet på arbetsmarknaden. De fackliga organisationerna gick i spetsen för de rörlighetsstimulerande åtgärderna. Den solidariska lönepolitiken bidrog till att förstärka effekterna. I dag är situationen snarast den motsatta. I dag slår man vakt om sysselsättningen i just det företag där man arbetar och på den ort där man bor. De fackliga organisationerna står ofta i främsta ledet för att bevara jobben och förhindra nedläggning och därmed flyttning av människor. För undvikande av missförstånd vill jag säga att jag starkt sympatiserar med facket i denna nya roll. Det innebär emellertid radikalt ändrade förutsättningar för näringspolitiken så som den traditionellt bedrivits under de senaste decennierna. Vid 1960-talets början levde vi alla i föreställningen att energi var något som absolut inte kunde saknas för framtiden. Oljan var billig och flödade till synes närmast fritt, dvs. i varje fall på i-ländernas villkor. Vattenkraften var möjlig att bygga ut, och någon älvräddaropinion fanns egentligen inte. Sist men inte minst: Kärnkraften ingav ljusa löften om billig och riklig försörjning med energi. I dag råder praktiskt taget total enighet om att oljan snart kommer att bli mycket dyr och så småningom ta slut och att kärnkraften under alla förhållanden bara kan bli en parentes i vår energiförsörjning. Vi tvingas ställa om oss till en situation, där vi mer och mer använder förnyelsebara energikällor, som vi har tillgång till inom landet. Det blir en omställning som går via ambitiösa hushållningsåtgärder och målmedveten satsning på att få fram alternativ. Omställningsperioden erbjuder goda möjligheter till både teknisk förnyelse och nya produkter, i själva verket en utmaning för svensk teknologi och svenskt näringsliv. Tillsammans skapar dessa förhållanden andra förutsättningar för näringspolitisk planering än vad som rådde under tidigt 60-tal. Vi måste i större utsträckning lita till oss själva och våra egna resurser och möjligheter. En kraftig konjunkturuppgång utomlands kan göra det lättare för oss men förändrar inte i grunden våra förutsättningar. Jag anser inte att det är ett uttryck för pessimism att konstatera att näringspolitiken i framtiden måste utgå från dämpad ekonomisk tillväxt och mindre expansiv ekonomi än vad vi varit vana vid under hela efterkrigstiden. Sveriges förutsättningar är dock i grunden goda, och det finns därför all anledning att se optimistiskt på framtiden. Konjunkturväxlingar kommer och går. Så kommer det att vara även i framtiden, men vi bör vara observanta på långsiktiga drag i utvecklingen, som inte har med konjunkturer att göra, och i tid bereda oss för de problem som de för med sig. Vi skall naturligtvis också vara öppna för de möjligheter som utvecklingen erbjuder och ta vara på dem. Vi har möjligheter att i näringspolitiken lägga in andra målsättningar, som redan i dag ställer starka krav på samhället. Det gäller sådant som regional balans, god fysisk miljö, frihet från gifter, hygglig arbetsmiljö, ökat inflytande och annat som tyvärr alltför ofta i dag uppfattas som hinder för lönsamhet enligt vedertagna begrepp. Jag anser mig vara tillräckligt realistisk för att inse att det är en lång väg att gå, innan dessa och andra liknande faktorer fullt ut kan beaktas i näringspolitiken, i synnerhet i en situation där många företag kämpar för att hålla näsan över vattenytan. Det hindrar dock inte att frågorna måste finnas med i diskussionen, när vi mot bakgrund av bl.a. de förutsättningar som jag här har diskuterat tar itu med arbetet att forma och för riksdagen lägga fram ett långsiktigt näringspolitiskt handlingsprogram.

Herr talman! I mitt anförande för en stund sedan gjorde jag ett desperat försök att diskutera den stora utslagningsproblematiken i samhället, vad den ekonomiska krisen gör med människorna och vad den betyder för folk i arbetarklassen som drabbas av hela dess tyngd. Jag försökte tala om hur den bryter ned människor och sprider omkring sig mer alkoholism samt flera psykiska störningar och fysiska sjukdomar. Inte med ett ord har någon annan talare — i synnerhet inte industriministern — berört denna effekt av krisen, en effekt som dock borde höra hemma i en vidare industripolitisk syn. Industriministern talade i stället om ”den nya ekonomiska världsordning” som vi kommer att bli tvungna att acceptera.

Skall vi stillatigande och snällt finna oss i att det råder en ny världsordning, som innebär att vi måste acceptera denna grova försämring av människornas villkor? Är det, herr Åsling, de svagaste, de sämst ställda och de redan utslagna som skall betala herr Åslings nya ordning? Det verkar så, eftersom de utslagna över huvud taget inte får ett ord och inte en rad i industriministerns 20 minuter långa anförande och inte heller en rad i något annat statsråds anförande i denna allmänpolitiska debatt.

Herr talman! I mitt anförande berörde jag sysselsättningen mycket kortfattat mot bakgrund av att jag har för avsikt att återkomma till detta ämne vid ett annat tillfälle. Jag noterar ändå och är glad över att in dustriministern här har gjort utfästelser om att regeringen med alla tillgängliga medel skall söka uppehålla sysselsättningen. Vi skall så småningom här i kammaren ta ställning till en del förslag: småföretagarpaketet, ett program om strukturförändringar osv. Vi kommer självfallet från fackföreningsrörelsens sida och från partiets sida att mycket noggrant pröva de förslag som då kommer att framläggas. Industriministern underkänner den s.k. strukturfonden — vad den nu innehöll för någonting, som han uttryckte sig — och jag förstår mycket väl att den icke överensstämmer med industriministerns uppfattning. Men vad som är viktigt i detta sammanhang är ju att man skapar medel som gör att samhället har den beredskap som erfordras när strukturproblem dyker upp. Jag noterade industriministerns artighet beträffande det näringspolitiska program som LO presenterade 1961 och som enligt industriministern blev ett regeringsprogram under de följande 15 åren. Industriministern menade emellertid att detta program nu delvis är överspelat, och till det kan jag bara säga att om industriministern har varit uppmärksam så vet han att Landsorganisationen också efter hand har reviderat de uppfattningar som gällde 1961, något som naturligtvis är betingat av att samhället och näringslivet har genomgått en rad förändringar. Men vad som är viktigt med 1961 års program och som nu är allmänt accepterat — också i den nya regeringens sätt att ta sig an de näringspolitiska frågorna — är ju samhällets roll i det sammanhanget. Under hela 1960-talet förde LO och den dåvarande regeringen en debatt om just detta, men då fanns det ingen resonans på annat håll. Man trodde att andra krafter kunde ställa allting till rätta. Nu kan vi höra — och det gläder oss att våra idéer efter 15-16 år har fått denna genomslagskraft — att det är endast genom att ge samhället resurser som man kan klara näringslivets strukturproblem.

Herr talman! Låt mig först säga till Jörn Svensson att han måste ha lyssnat väldigt förstrött till mitt anförande, vars tema ju var att sysselsättningen är det primära i det arbete vi har att bedriva i regeringen och här i kammaren. När sysselsättningen är hotad går det ut över de svaga i samhället. Den målsättning vi har att inte spara någon möda för att säkra sysselsättningen är ju framför allt tillkommen i omsorgen om de svaga. Det tycker jag att Jörn Svensson måste erkänna. När det sedan gäller konsekvenserna av den nya ekonomiska världsordning som jag anser nu växer fram, med eller mot vår vilja, är det ju så att det inte är bara vårt land som bestämmer de villkor som råder på den internationella marknaden. Vi är i hög grad ett offer för vad som händer omkring oss. Vår politik får därför inriktas på att bevara vår ekonomiska integritet och självständighet så långt möjligt, och då måste resurserna styras över till att säkra sysselsättningen för människorna i vårt land. Till Gunnar Nilsson vill jag säga att jag vitsordar vår åsiktsöverensstämmelse när det gäller att allt skall göras för att upprätthålla sysselsättningen. När jag kritiserar den socialdemokratiska strukturfonden, så sker det därför att den på något sätt utgör en låsning av resursdisponeringen för de strukturella insatserna. Man började med att tala om 600 miljoner, och man har sedan talat om 4 miljarder. Jag är inte beredd att acceptera att man på detta sätt fixerar ett tak för vad samhället kan få disponera för att säkra sysselsättningen. Jag tror inte att det är tillräckligt. Jag tror att det är för låg ambitionsnivå. Man får vara beredd att ta i anspråk de resurser som man kan mobilisera inom ramen för budgeten. Socialdemokratin har överraskande nog gått ut med en väldigt låg ambitionsnivå i detta sammanhang, och vi tänker inte acceptera den. När det gäller synen på strukturfrågorna kan jag notera att vi i stort sett har samma uppfattning: att det behövs en aktiv samhällsinsats. Näringspolitiken måste också förutsättningslöst kunna arbeta med samhällets hela register av instrument för att bli effektiv. Jag skulle alltså vilja säga att även när det gäller samhällets roll är Gunnar Nilsson och jag i princip eniga om att det här skedet kräver en maximal insats av staten och av den offentliga sektorn.